Herr talman! Jag upplever att kommunikationsministern är lika positiv i dag som han var för ett halvår sedan, och det värmer självfallet att höra så många fina ord och att även se dem i svart på vitt i interpellationssvaret. Men det måste också göras någonting i praktiken, och jag undrar varför regeringen inte har kunnat ta initiativ till en parlamentarisk utredning. Kommunikationsministern säger nu att han ständigt skall hålla kontakt med partiernas företrädare och även med många andra, och jag vill därför fråga: Hade det inte varit lika bra att tillsätta en parlamentarisk utredning, så att partierna hade upplevt att det är kontinuitet i förbindelserna? Jag vill också ta fram en sak som är mycket viktig i det framtida arbetet med SJ. Även jag ser naturligtvis fram mot, inte det gamla SJ, utan ett modernt SJ, som svarar mot både industrins och människornas krav på en god komfort och god transportstandard. Om man jämför med t.ex. Linjeflyg, som en gång sades inte ha någon större framtid, eller som i varje fall inte skulle utvecklas så mycket, ser man att det där skedde en explosiv utveckling. Det berodde till stor del på att man vände sig till personalen och tog reda på vad den ansåg vara fel. Jag tror att SJ:s centraliserade organisation är en stor nackdel, och jag hoppas att kommunikationsdepartementet och även ledningen inom SJ går ut till de berörda människorna i denna statliga verksamhet och frågar hur de upplever situationen, hur de tycker att organisationen skall läggas upp. Då kanske det finns en möjlighet att så småningom komma fram till ett effektivt system. Med erforderliga investeringar — som vi politiker naturligtvis kommer att ställa oss bakom, därför att de är ekonomiskt lönsamma — kommer Sverige att få ett modernt transportsystem även på järnvägen.
Herr talman! Varför har regeringen inte föreslagit en parlamentarisk utredning om SJ och järnvägspolitiken? Det beror helt enkelt på att SJ:s styrelse, inkl. centerns representant, enhälligt har sagt att dessa frågor i vissa delar måste behandlas med ganska stor skyndsamhet. Därför tyckte vi att det var smidigare att diskutera frågorna direkt med företrädare för partierna. Önskan att vinna tid är alltså skälet till att en parlamentarisk utredning inte har övervägts i detta sammanhang. Ett förslag som SJ i övrigt har kommit fram till, efter det att vi gemensamt har kommit överens om att SJ ordentligt skall gå igenom sin egen organisation, är att organisationen bör decentraliseras, då den är för centraliserad. Det ingår alltså i övervägandena att finna en smidigare organisation för SJ:s verksamhet. På den punkten är vi inte heller oense om inriktningen. Anna Wohlin-Andersson frågar: Kommer de banor som nu diskuteras i olika sammanhang att få vara kvar till dess en ordentlig genomlysning och värdering av järnvägspolitiken har gjorts? Jag kan svara att det inte kommer att ske några nämnvärda förändringar under den tiden. Under förutsättning att vi någorlunda snabbt kommer fram till beslut om inriktningen av SJ:s verksamhet finns det ingen anledning att föregripa ett sådant beslut genom att fatta nedläggningsbeslut. Jag vill illustrera det med att säga att regeringen inte heller har tagit ställning till en hel del av de förslag i den vägen som SJ har kommit med, i avvaktan på utredningsarbetet. Det har påpekats att det inte bara skall vara SJ som bestämmer om järnvägen utan att också politikernas krav skall komma till uttryck. Ja, det är riktigt, men jag hoppas då att politikernas krav inte i så stor utsträckning, som hittills i debatten, handlar om den järnväg som fanns för 30-40 år sedan utan om den järnväg som vi vill ha om 10-15 år.

Herr talman! Erik Holmkvist har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta beträffande olikheterna i inrikesflygets prissättning. Han efterlyser i det sammanhanget skälen bakom att priserna så uppenbart skulle missgynna resenärerna på Mellannorrland. Som grundläggande princip för prissättningen inom inrikesflyget gäller att priset per kilometer minskar med ökat avstånd. Flygpriserna är dessutom till viss grad marknadsanpassade. Detta innebär att flygpriset förutom avståndet också avspeglar skillnader i t.ex. produktionskostnader, antalet resenärer och genomsnittlig intäkt. Det utrymme som finns för marknadsanpassning gör det t.ex. möjligt att erbjuda fler avgångar än vad trafikunderlaget i ett inledande skede motiverar. Flygbolagens priser skall godkännas av luftfartsverket. Verket har tidigare uttalat att marknadsanpassningen inte bör drivas för långt. Verket för mot den bakgrunden diskussioner med flygbolagen om flygpriserna på olika sträckor. Prisskillnaderna beaktas också vid luftfartsverkets behandling av flygbolagens prisansökningar. Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell.

Herr talman! Tack, herr statsråd, för svaret på min interpellation. Jag beklagar dock att ni synes ha haft tidsbrist när svaret formulerades. Intresserade resenärer på de flyglinjer som jag åberopat i interpellationen blir med stor sannolikhet ytterst besvikna. Svaret innehåller inget konstruktivt trafikpolitiskt tänkande. ”Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell.” Det är vad statsrådet svarar. Att flyga sträckan Arlanda-Östersund är 195 kr. dyrare än att flyga sträckan Arlanda-Göteborg, trots att det rör sig om endast 39 km längre flygsträcka, enkel resa. Att flyga sträckan Arlanda-Umeå är 70 kr. dyrare än att flyga sträckan Arlanda-Malmö, trots att sträckan är 55 km kortare, också det enkel resa. Är det detta som statsrådet kallar för marknadsanpassade flygpriser? Det är ju fråga om ett flyg, som inte arbetar under marknadsmässiga villkor utan i allra högsta grad arbetar i monopolställning. Medan avståndet getts möjlighet att slå genom på flygpriserna när det Prot. 1986/87:126 gäller övre Norrland har det inte fått någon sådan effekt på Mellannorrlands flygpriser. Statsrådet säger att antalet resenärer påverkar flygpriset. Är det så, herr statsråd? Umeå är en av de städer i landet som har flest resenärer per flyg. Jag menar nog att statsrådets uppgift inte stämmer. Faktum kvarstår: Den grundläggande principen som statsrådet talar om när han säger att ”priset per kilometer minskar med ökat avstånd” gäller såvitt jag förstår inte för Mellannorrland. Min fråga till statsrådet blir då: Varför är det så? Varför missgynnas resenärerna på Mellannorrland så uppenbart? Jag tycker inte att svaret på min interpellation ger något besked härvidlag. Är det inte otillständigt att resenärer på just Umeå och Östersund skall betala så mycket mer för sitt resande än resenärer på andra linjer? Det framgår ju av min interpellation hur det förhåller sig med priserna. Detta kan inte med bästa vilja i världen kallas för marknadsanpassning av flygpriserna. I stället är det fråga om att man utnyttjar sin monopolställning på ett otillbörligt sätt. SAS och Linjeflyg är ju inte föremål för någon konkurrens från andra flygbolag då det gäller prissättningen, varför effekten kan bli just den jag har pekat på. Luftfartsverkets mening att marknadsanpassningen inte får drivas för långt gäller i högsta grad här. Marknaden har inte getts någon egentlig möjlighet att påverka prissättningen. Enligt min mening behövs det en översyn av prissättningen. Ett utnyttjande av monopolställningen inom flyget får inte ske så som nu är fallet. Det är viktigt att vi arbetar för en fri marknad även när det gäller flyget. Vinsten av en förändring i den riktningen skulle resenärerna få — en vinst som skulle kunna uppgå till hundratals kronor per biljett i de två exempel jag anfört. Den bedömningen kan göras med utgångspunkt i nuvarande situation. Därtill kommer att konkurrens alltid är effektivitetsbefrämjande. Låt mig ta ytterligare ett exempel. I dag kan vi enligt uppgift flyga tur och retur Arlanda-New York för 1 895 kr. — detta pris är just nu aktuellt — medan resan Arlanda-Luleå kostar 1 950 kr. Misstanken inställer sig omedelbart: Betalar vi som reser inrikes med SAS och Linjeflyg utrikesresandet? Har statsrådet någon mening härvidlag? Som jag nämnde inledningsvis säger statsrådet: ”Någon åtgärd från min sida är därför inte aktuell.” Jag beklagar detta. Finns det inte skäl att se över effekterna av en monopolställning inom flyget med tanke på den prissättning som sker i dag? Vill statsrådet, trots den redovisade inställningen, ta initiativ i riktning mot en mer avreglerad flygpolitik? En fri marknad vad gäller flyg — konkurrens även på inrikeslinjerna — skulle utan tvivel gynna allt resande och är ett måste.

Herr talman! Jag måste erkänna att det är litet svårt för mig att ge ett svar på Erik Holmkvists frågor. Det går nämligen inte att av hans anförande få fram vad han egentligen syftar till. Han kritiserar mig och regeringen för att vi inte vill gå in och detaljreglera prissättningen på inrikesflyget och tala om exakt på kronan vad det skall kosta att flyga mellan olika destinationer. Det är alltså en mycket långtgående detaljreglering, som regeringen hittills inte — Prot. 1986/87:126 ansett sig vilja medverka till, utan man har överlåtit åt luftfartsverket att 19 maj 1987 sköta prisförhandlingarna med flygbolagen. Det är det ena kravet. Oi Drissäinnen på Det andra kravet — jag uppfattar att huvuddelen av Erik Holmkvists =" nn prisätbungen på inrikesflyget anförande gick ut på det — var att man skulle avreglera flygverksamheten och skapa förutsättningar för ökad konkurrens. Jag kan inte finna att dessa båda önskemål går ihop. Vi kan i och för sig diskutera en ökad marknadsanpassning av flygverksamheten, och vi kan i och för sig diskutera och noga överväga om inte flygverksamheten kan avregleras ytterligare. Men jag känner mig rätt övertygad om att det inte är områdena i Mellannorrland och längst upp i Norrbotten, som Erik Holmkvist värnar om, som kommer att tjäna på en sådan politik. I Sverige liksom i alla andra länder där man prövat detta skulle konkurrensen sannolikt sättas in på de mest lönsamma destinationerna, t.ex. mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. På dessa linjer skulle vi få en hård prispress, men de mera olönsamma linjerna till de glesare bebyggda delarna av landet skulle förmodligen ingen ha något större intresse av att konkurrera om. Visst kan vi diskutera avreglering och visst kan vi diskutera ökad konkurrens. Det skulle förmodligen leda till kraftiga prissänkningar för dem som reser sträckan Stockholm-Göteborg, medan det däremot antagligen skulle medföra ökade svårigheter att upprätthålla en god trafikstandard i de norra delarna av landet.

Herr talman! Vad jag syftar till med min fråga är en ökad konkurrens. Det borde ha framgått klart och tydligt att konkurrens ger precis de fördelar som jag menar att vi behöver nå. Prissättningen är inte marknadsanpassad, det hävdar jag alldeles bestämt. En prissättning som sker i ett monopolskede är inte anpassad till marknaden. Vi behöver avreglera, säger kommunikationsministern. Ja, vi behöver i högsta grad avreglera koncessionsgivandet. Som det nu är stänger vi ute konkurrensen, och det kan resenärerna inte tjäna på. Statsrådet säger att Mellannorrland inte skulle tjäna på en avreglering och en ökad konkurrens. Jag är övertygad om att inte bara Mellannorrland skulle göra det utan även övre Norrland, för att inte tala om de södra delarna av landet. Var någonstans har inte ökad konkurrens medfört större effektivitet? I dag har vi inte konkurrens inom flyget, och det har gett de priseffekter som jag redovisade i mitt förra inlägg. Man kan i dag flyga Stockholm — New York tur och retur billigare än Stockholm—-Luleå. Den snedvridning i prissättningen som det exemplet visar på har vi möjlighet att rätta till genom att avreglera och tillåta ökad konkurrens inom inrikesflyget. Det är ingenting som säger att övre Norrland skulle förlora på en ökad konkurrens —i stället är det tvärtom.

Herr talman! Jag känner mig ganska övertygad om att de skillnader i flygpriser som Erik Holmkvist talar om snarare skulle öka än minska om vi gick i riktning mot ökad konkurrens. Det kan hända att vi skall göra det ändå, av andra skäl, men det är inte de glesare bebyggda delarna av landet som kommer att tjäna på det. Det land där man har gått längst i fråga om avreglering av flygverksamheten när det gäller inrikesflyget är USA. Det har fått effekterna att man visserligen har fått kraftiga prissänkningar på linjerna mellan de största befolkningscentra i landet och en ganska kraftig konkurrens på dem, men man har också fått nedläggningar av mängder av flygplatser och flyglinjer i de mer glest bebyggda delarna av landet, som ingen längre än intresserad av att flyga på. Även om vi inte kan jämföra oss med den amerikanska marknaden tror jag att strukturen i utvecklingen skulle bli likartad här, och därför vill jag höja ett litet varningens finger till Erik Holmkvist, om han värnar om Norrland och särskilt Mellannorrland, för att plädera för en hårdare konkurrens.
Herr talman! Jag menar att det inte finns någonting som talar för att priserna och prisskillnaderna skulle öka om vi fick en ökad konkurrens. Jag kan inte förstå varifrån statsrådet har fått en sådan uppfattning. Ingenstans där man tillåter fri konkurrens får man sämre effektivitet. Jag skulle gärna vilja att statsrådet exemplifierade var ökad konkurrens medverkat till högre priser. Utan att gå in på detaljerna i det amerikanska prissättningssystemet vill jag säga att även i USA medverkar konkurrens till lägre priser. När det gäller Norrlandslinjerna vill jag säga att det i de undersökningar och utredningar som vi gjort för rätt många år sedan inom Norrbottens län klart och entydigt slagits fast att en konkurrens på linjen till Stockholm skulle medföra betydligt lägre pris på resandet än vi har i dag. Det är inte heller särskilt mycket att undra över — i en monopolsituation kan SAS/Linjeflyg ta ut de priser som man i dag tar. Planen är fulla, varje avgång är fylld till bristningsgränsen — undra på att man då kan ta ut sina priser när man inte har konkurrens! Jag tycker att statsrådet skall noga överväga mitt råd att ta tag i det här problemet och visa att vi med ökad konkurrens kan få lägre priser på flyget. Vi kan då få ett verkligt folkflyg, vilket vi i dag faktiskt saknar.

Herr talman! Bo Hammar har ställt följande frågor till mig: 2. Ärregeringen beredd att vidta åtgärder så att de befarade avskedandena av personal kan förhindras? 3. Ärregeringen beredd att ta initiativ till ett förstatligande av Gotlandstrafiken? Den uppläggning av trafikorganisationen som Nordström & Thulin nyligen presenterat innebär inte någon uppsplittring av ansvaret. Det ankommer nu liksom tidigare på staten att fastställa taxor och turlistor för trafiken. Nordström & Thulin ansvarar oförändrat gentemot staten för att trafiken utförs på föreskrivet sätt. Detta ansvar är oberoende av vilka underavtal som träffas med andra företag för att få vissa tjänster utförda. Det är följaktligen rederiets sak att lösa eventuellt uppkommande interna problem som kan följa av samarbetsmodellen. En utgångspunkt är vidare att de ekonomiska ramarna för arbetet skall hållas i enlighet med det avtal som träffats mellan staten och Nordström & Thulin. I samband med att regeringen godkände principöverenskommelsen bekräftades från rederiets sida en viljeinriktning beträffande rekrytering av gotländsk personal och utnyttjande av gotländska underleverantörer. Jag utgår från att detta är vägledande även i nuläget. Beträffande sysselsättningsfrågan sade jag här i kammaren den 31 mars som svar på en interpellation av Bo Hammar att regeringen kommer att följa utvecklingen genom en särskild grupp bestående av statssekreterarna i berörda departement och därigenom ha en beredskap för eventuella åtgärder. Det uttalandet gäller självfallet fortfarande. Frågan om ett förstatligande av Gotlandstrafiken har diskuterats till och från här i kammaren. För ganska precis ett år sedan avslog riksdagen motioner om ett förstatligande. Regeringen är inte beredd att föreslå ett förstatligande, vilket väl bör framgå klart av det faktum att avtal träffats med ett företag om att under tio år sköta trafiken.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på mina frågor. Många socialdemokrater på Gotland har omvittnat att regeringens hantering av färjetrafiken utsatt det socialdemokratiska partiet för en svår trovärdighetskris på ön. Jag betvivlar starkt att Sven Hulterströms svar kommer att häva den trovärdighetskrisen. Det angår i och för sig inte mig, och jag har inte heller väckt interpellationen av någon särskild omsorg om den gotländska socialdemokratin, utan därför att jag är mycket bekymrad över den gotländska färjepersonalens framtid och den stora risken för att den höga arbetslösheten på ön skall bli ännu högre. Sedan Sven Hulterström och jag senast diskuterade Gotlandstrafiken här i vissa uppgifter om hur man tänker sig sköta Gotlandstrafiken från årsskiftet. Men på många punkter råder alltjämt ovisshet. Taktiken är tydligen att i det längsta hålla gotlänningarna, de gotländska myndigheterna och företagen liksom personalen i osäkerhet. Hittills har det framgått att Nordström & Thulin ämnar lämna över trafiken på totalentreprenad till Johnson Line, som i sin tur skall överlåta olika funktioner till Johnson Ship Management, Silja Line och Gotlandsbolaget. Det här är krångligt. Johnson Line skall de närmaste två åren hyra Gotlandsbolagets M/S Visby för vidareuthyrning till Nordström & Thulin. Det förefaller mig helt obegripligt att staten gett koncession till Nordström & Thulin, eftersom bolaget inte självt tänker handha trafiken. Kan kommunikationsministern t.ex. förklara hur kostnaderna kan bli lägre för staten att via två mellanhänder hyra in fartyget M/S Visby för 31 milj.kr. per år, när man i det avtal som staten sade upp betalade enbart ca 20 milj.kr. för fartygen Visby, Gotland och Gute? Och hur kan man säga att det nya avtalet är långsiktigt när tonnaget på Nynäshamnslinjen endast är säkrat för de två närmaste åren? Sven Hulterström kanske också kan förklara varför Gotlandsbolaget skall få mer pengar från staten än vad det har begärt. Uthyrningen av M/S Visby innebär — enligt bolagets egna uppgifter — att bolaget på denna enda affär fördubblar sin vinst på Gotlandstrafiken. Herr talman! Allra allvarligast i hela den här affären är emellertid att den omorganisation som nu är på gång äventyrar hundratals gotlänningars arbete och försörjning. Detta är katastrofalt i ett län där arbetslösheten uppgår till 11 90. Hur kan regeringen acceptera att arbetstillfällen, som så självklart hör hemma på Gotland, tas ifrån den bräckliga gotländska arbetsmarknaden och förmodligen flyttas till en överhettad storstadsregion? Det undrar de anställda, oavsett vilken facklig organisation de tillhör. Jag hoppas att Sven Hulterström har något lugnande besked att ge dem. I sitt interpellationssvar uttrycker kommunikationsministern en förlitan till rederiets viljeinriktning i fråga om rekrytering av gotländsk personal och utnyttjande av gotländska underleverantörer. Hur kan en arbetarregering på detta sätt förlita sig på ett kapitalistiskt företags viljeinriktning? Nordström & Thulin är självfallet ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt, och jag tycker att det är meningslöst att moralisera över att ett kapitalistiskt företag fungerar just på det sättet. Inte kommer ett sådant företag att följa gamla traditioner och för fartygen handla upp gotländska rökta flundror eller köpa hembakat bröd hos Hedengrahns Bageri i Visby när man i stället kan gå till Silja Line Catering Service och hämta 1 000 färdigbredda räksmörgåsar. Konsekvenserna kommer emellertid att bli förödande för många gotländska småföretag. Avslutningsvis, herr talman: Vid upprepade tillfällen har den anställda personalen vid Gotlandsbolaget fått försäkringar om att Gotlandstrafiken även i fortsättningen skall administreras och skötas från Gotland med Visby som hemmahamn för fartygen. Alla dessa löften har nu svikits. Därför är det hög tid att regeringen ingriper. För nog måste det väl bekymra Sven Hulterström att aktieägarna i samtliga berörda rederier jublar medan de anställda knäar av oro inför framtiden.

Herr talman! Jag skulle något vilja kommentera två av de frågor som är ställda i interpellationen, dels den som gäller ansvaret för Gotlandstrafiken, dels den som avser sysselsättningskonsekvenserna. Kommunikationsministern svarar helt kort att det är det nya rederiets sak att se till att allt kommer att fungera utifrån de ekonomiska ramar som finns i ett hemligt avtal. När transportrådet i december sade upp avtalet med Gotlandsbolaget och staten restes en rad frågor. I februari tecknade regeringen ett nytt avtal med Nordström & Thulin, ett rederi helt utan erfarenhet av sådan verksamhet, vilket nu skall ansvara för Gotlandstrafiken i tio år. Bo Hammar har beskrivit hur man har tänkt sig att de olika intressenterna skall fungera. Det är märkligt att man i detta sammanhang använder flera olika entreprenörer och att Gotlandsbolagets fartyg M/S Visby skall vidareuthyras och under ytterligare två år trafikera Nynäshamnslinjen. Vad är nu detta för en orimlig hantering? Det enda skälet till uppsägandet av koncessionen för Gotlandsbolaget var att avtalet var för dyrt för staten. Då måste frågan bli: Vad får Gotlandstrafiken egentligen kosta den svenska staten? Vägar, broar och vissa järnvägar finansieras via statsbudgeten. Om samma bedömningsgrunder användes beträffande Gotlandstrafiken skulle vi ha rätt till ett transportstöd kanske i storleksordningen 20 miljoner. Vi har aldrig krävt något annat än vägpriser över vattnet — ett krav som vi från centerns sida har fört fram sedan mitten på 70-talet. Det framfördes så sent som den 6 april vid en TCO-debatt i Visby, där de båda socialdemokratiska ledamöterna Ulla Pettersson och Bengt Kronblad också ställde sig bakom detta krav. I morgon kommer riksdagen att i enighet besluta om transportstöd till Gotland på 52 milj.kr. Därvid inräknas kostnader som är att hänföra till infrastruktur, hamnavgifter och kapitalkostnader för tonnage, alltså kostnader som staten självfallet skulle stå för utan årlig prövning i riksdagen. Skälet var alltså kostnaden. Då är jag framme vid samma fråga som Bo Hammar har ställt här: Hur vill statsrådet förklara att det kan blir lägre kostnader för staten att via två mellanhänder hyra in fartyget Visby för 31 milj.kr. per år utan besättning, när man enligt det avtal som som finns nu mellan staten och Gotlandsbolaget inte betalar mer än 20 milj.kr. för tre fartyg? Långsiktighet och enhetlighet när det gäller tonnaget var också ett av motiven för att man sade upp avtalet och tecknade ett nytt med ett privat rederi. Nynäshamnslinjen är säkrad för två år. När det gäller Oskarshamn och eventuell annan hamn vet vi fortfarande ingenting. Transportrådet har kritiserat Gotlandsbolaget för att med transportstöd ha byggt upp substansen i bolaget. Nu skänker staten bort ungefär 120 milj.kr. i framtida reavinster, samtidigt som uthyrningen av M/S Visby ger bolaget en vinst. Också när det gäller detta kan man avkräva statsrådet en förklaring. Jag tycker för övrigt att statsrådet skall ta del av den artikel som var införd i Dagens Industri den 14 maj angående det här avtalet. Så några ord om arbetstillfällena. För mig är frågan om Gotlandstrafiken inte en exklusiv trafikteknisk angelägenhet utan i hög grad en regionaloch arbetsmarknadspolitisk angelägenhet. Ungefär 320 gotlänningar är för sin inkomst beroende av Rederi AB Gotland. Rederiet är länets näst största privata företag med starka direkta och indirekta förankringar i gotländskt näringsliv och gotländsk arbetsmarknad. Till detta kommer ca 500 säsonganställda. Var femte gotlänning mellan 16 och 18 år har beretts sommarjobb vid Gotlandsbolaget. De arbetslöshetssiffror som Bo Hammar nämnde är enligt min mening riktiga. Endast Norrbotten och Västerbotten har högre arbetslöshetssiffror än Gotland. Antalet tillsvidareanställda var 1986 i land 112 personer och ombord 220. Det enda som för närvarande är klart är att ett femtontal personer får anställning i Visbyterminalen. Bokningskontor skall ligga i Stockholm. Silja Lines databas ligger i Åbo. Varför medverkar regeringen och transportrådet till att dessa arbetstillfällen tas från Gotland, där de självklart hör hemma, och flyttas över till en — som vi upplever det — överhettad storstadsregion?

Herr talman! Riksdagen har ju redan i morgon — i varje fall denna vecka — Gotlandstrafiken på sin dagordning ännu en gång. Jag vet inte hur mycket tid man önskar ägna åt detta kära ämne samma vecka, och jag skall därför försöka begränsa mina kommentarer till de båda föregående inläggen. När det gäller vad staten skall betala för trafiken tycker jag att det är viktigt säga, eftersom både Bo Hammar och Gunhild Bolander var inne på den frågan, att man inte kan jämföra det avtal som nu går ut med det avtal som har träffats för de kommande tio åren. Staten befann sig ju inte i den situationen att man kunde besluta om att förlänga det gamla avtalet på dess villkor eller teckna ett nytt avtal. Skall det bli en riktig jämförelse, får man naturligtvis så småningom göra en jämförelse mellan de båda anbud som förelåg i den nya avtalssituationen. Därför är dessa historiska siffror av ganska begränsat intresse i detta sammanhang. När man talar om kostnaderna vill jag påminna om att en av anledningarna till att vi tog upp denna diskussion igen inte bara var att avtalet löpte ut utan också att riksdagen mycket bestämt uttalat sig mot de kostnadsökningar som uppstått vissa år och som, om jag inte minns fel, de år de var som högst uppgick till 70 milj.kr. Sådana kostnadsökningar ville man inte se upprepade iett nytt avtal. Man får inte någon Gotlandstrafik för 20 milj.kr., utan så sent som för några år sedan kostade denna trafik i storleksordningen 70 milj.kr. Det var utgångspunkten för riksdagen när man uttalade att regeringen borde se över hela den här situationen. Dessa uppgifter modererar ganska ordentligt de sifferexempel som nämnts i debatten. Det är i och för sig förståeligt att Bo Hammar och Gunhild Bolander hyser omtanke om de anställda i Gotlandsbolaget och att de talar om den oro som dessa känner. Men det enda sättet att få den oron att försvinna vore att staten träffade något slags evighetsavtal med Gotlandsbolaget. Är det vad Bo Hammar önskar att vi hade gjort?

Herr talman! Det är riktigt som Sven Hulterström säger att vi i kammaren återkommer till Gotlandstrafiken. Det är också riktigt att riksdagen nu har ett mycket pressat tidsschema, men det gäller ju bara våra kommande arbetsplena där vi verkligen måste försöka spara in på varje minut. Men i den här interpellationsdebatten har vi mycket gott om tid, och jag beklagar att Sven Hulterström inte vill använda den tiden för att svara på några fler av de många frågor som vi har ställt. Som Gunhild Bolander var inne på kommer staten uppenbarligen genom den här uppgörelsen helt enkelt att skänka bort 120 milj.kr. av framtida reavinster. Jag förstår att aktieägarna i Gotlandsbolaget är mycket nöjda. Jag vet inte hur denna ytterst märkliga situation har uppkommit med alla dessa bolag som är involverade och hela det kaos som råder vad gäller färjetrafiken och transportpolitiken för Gotlands räkning. Jag får något slags misstanke att regeringen alltför mycket kommit i händerna på transportrådet, att man inte tänkt på människorna på Gotland och på de politiska konsekvenserna av vissa avtal som transportrådet ingått. Jag har ett alldeles bestämt intryck av att transportrådet tänker ekonomiskt oerhört kortsiktigt, vilket på lång sikt blir mycket olönsamt och drabbar en massa människor på både kort och lång sikt. Jag anser att regeringen borde ta ett helt annat grepp om färjetrafiken till Gotland. När det gäller frågan om hur man skall lösa trafiksituationen för Gotland har vi ett mycket klart alternativ. Sven Hulterström har också många gånger här i kammaren sagt att staten måste gå in och ta ett totalansvar, precis som staten har ansvar för transporterna i övrigt i Sverige. Gotland tillhör Sverige. Staten borde ha precis samma ansvar för Gotlandstrafiken som den har när det gäller statens järnvägar och dess transporter. Nu frånsvär man sig det ansvaret, och en massa olika bolag blir involverade. På detta sätt får vi dessa olyckliga konsekvenser. Jag beklagar att Sven Hulterström inte mer konkret vill gå in och diskutera den oro som människorna på Gotland känner. Det handlar här om en av Gotlands största arbetsplatser och om väldigt många människors framtida arbete och försörjning. Jag tycker att de borde kunna få litet klarare besked av kommunikationsministern.

Herr talman! Gemene man vet fortfarande inget om det nya avtalet. Det är hemligt, och jag vet inte när vi får veta vad det innehåller. Men det skall bli intressant att få reda på det när det offentliggörs. I vårt transportstöd räknar man in sådana kostnader som staten självfallet skall svara för, exempelvis hamnavgifterna. Under innevarande budgetår är dessa avgifter beräknade till 30 milj.kr., vilket är en ganska stor del av transportstödspengarna. Oron för effekterna av det som nu sker har på olika sätt påtalats från Gotlands län och kommun. Effekterna har även diskuterats vid interpellationsoch frågedebatter i riksdagen. De har även på ett tidigt stadium påtalats i skrivelser och vid uppvaktningar från de fackliga organisationerna. Det råder i dag både bitterhet och besvikelse bland de anställda i Gotlands rederiet vid upprepade tillfällen har gett långtgående utfästelser om att Gotlandstrafiken även i fortsättningen skulle administreras och skötas från Gotland. Dessa löften har man på ett närmast flagrant sätt frångått. Kvar på Gotland kommer det bara att bli skärvor efter ett väl fungerande serviceföretag, samtidigt som för ändamålet kompetent personal får sälla sig till de övriga 11 26 arbetslösa på Gotland. Det går inte att bara avfärda de framförda synpunkterna med att det finns andra politiska styrmedel i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar om hundratals arbetstillfällen vid Gotlandsbolaget. Det handlar om uppskattningsvis 75 jobb i det gotländska näringslivet, och det handlar om att det gotländska samhället kommer att lida skada. Detta är verkligen en fråga som regeringen måste ha en skyldighet att anlägga en helhetssyn på så att man vet vad den ena handen gör i förhållande till den andra. Det krävs att regeringen tar ett samlat ansvar för vad regeringens förlängda arm i form av transportrådet har åstadkommit i denna fråga. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att gå in och så att säga styra det som nu håller på gå snett när det nya rederiet så uppenbart frångår givna löften.

Herr talman! Regeringen är naturligtvis beredd att ta ett samlat ansvar. Men Gunhild Bolanders frågor går ju bara ut på en sak, nämligen att - Gotlandstrafiken skall skötas av Gotlandsbolaget, och det skall det göra i evigheter, och det får inte ske några förändringar i detta avseende. Jag kan inte uppfatta Gunhild Bolanders åsikter på något annat sätt. Alla problem som hon redogör för hänger ihop med att det inte längre är Gotlandsbolaget som sköter trafiken. Detta är tydligen Gunhild Bolanders mening. Men det är inte den mening som riksdagen har haft. Riksdagen har eftersträvat att konkurrensen skulle öka och att även andra skulle få lämna anbud. Jag tycker inte att Bo Hammars resonemang är riktigt logiskt. Först kritiserar han praktiskt taget allt som staten gör när det gäller Gotlandstrafiken. Enligt honom är det fel på det mesta — transportrådet gör fel, trafiken läggs upp på fel sätt, ambitionerna är för lågt ställda i fråga om insatserna, folk är oroliga, och de anställda går på knäna. Sedan avslutar han med att säga att staten skall ta hand om det staten till äventyrs ännu inte har tagit hand om när det gäller Gotlandstrafiken. Först kritiserar han alltså staten för alla fel den gör, och sedan säger han att han tror att allt skulle bli bättre om staten tog över även det som den inte sköter i dag. Detta går logiskt inte ihop för mig.

Herr talman! Jag vet inte hur Sven Hulterström uppfattar logiken. Jag har sagt att statens fel inte är att den gör för mycket utan att den gör för litet. Statens fel i det här sammanhanget är att man överlåter ansvaret för Gotlandstrafiken, som är en viktig trafikpolitisk men också en oerhört viktig sysselsättningspolitisk fråga, till ett privatkapitalistiskt företag, som sedan kan hantera frågan på olika sätt. Detta är nonchalans och visar ointresse från statens sida. Det handlade min kritik om. Jag vill att staten skall gå in och ta det fulla ansvaret för trafiken så att det blir en bra trafikförsörjning samt trygga arbetsförhållanden för de anställda. Detta tycker jag är fullständigt logiskt, åtminstone från mina utgångspunkter. Avslutningsvis vill jag berätta en sak för Sven Hulterström. Jag har talat med en del socialdemokratiska vänner till mig på Gotland. De berättade om förstamajfirandet i Visby, där John-Olle Persson var talare. Han talade mycket om regionalpolitiska insatser bl.a. för Gotland. Han talade om olika enstaka jobb runt om på Gotland, i Burgsvik och på andra håll. Det är viktigt för ett län i svår sysselsättningskris. Men dessa partivänner till Sven Hulterström och goda vänner till mig undrade hur detta stämmer överens med att man samtidigt låter hundratals fasta jobb för gotlänningar inom färjetrafiken äventyras. Det får de inte att gå ihop, och de är mycket besvikna.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tekoutbildningen vid högskolan i Borås i sin helhet lokaliseras till produktionstekniskt centrum för textiloch konfektionsindustrin i det f.d. Algotshuset. Tekoutbildningen vid högskolan i Borås bedrivs i dag i f. d. Textilinstitutets lokaler, som byggnadsstyrelsen hyr av Borås kommun. Enligt vad jag under hand har inhämtat från byggnadsstyrelsen pågår diskussioner mellan byggnadsstyrelsen, högskolan och Borås kommun om hur lokalfrågan för tekoutbildningen bäst skall lösas i framtiden. Det är riktigt att byggnadsstyrelsen i dessa diskussioner, med hänvisning till att det finns tomma statsägda lokaler i kvarteret Balder, föreslagit att den teoretiska delen av utbildningen förläggs till kvarteret Balder och att den praktiska delen förläggs tillsammans med övriga delar av Proteko i f.d. Algotshuset. På så sätt skulle de statliga lokalerna utnyttjas effektivare. Den från verksamhetssynpunkt bästa lokallösningen förefaller enligt min mening vara att de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen får lokaler i rimlig anslutning till varandra. Detta måste dock i den aktuella situationen vägas mot behovet av ett effektivt utnyttjande av de statliga lokalerna. Diskussioner pågår för närvarande mellan berörda parter om hur en lämplig lösning av lokalfrågorna skall utformas. Det föreligger ännu inte något förslag till regeringen från byggnadsstyrelsen. Jag är därför inte beredd att nu ta ytterligare ställning i frågan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, även om jag måste säga att det var intetsägande, eftersom utbildningsministern inte kom till någon slutsats i sina resonemang. Utbildningsministern anför att det pågår diskussioner om hur lokalfrågan skall lösas. Dessa har i så fall pågått ganska länge. Högskolan skrev till byggnadsstyrelsen med anledning av detta redan i september 1986. Därefter diskuterade man hur frågan om lokaldisposition skulle lösas. Uppenbarligen kom man inte fram till det resultat som högskolan önskade, nämligen en samlokalisering av samtliga utbildningar inom tekoområdet. I december 1986 skrev man till utbildningsdepartementet och begärde att få träffa utbildningsministern. Detta skedde sedan också i Borås. Där informerade man utbildningsministern, såvitt jag vet, om bekymren, om viljan att få lokaler på samma ställe för hela utbildningen och om nödvändigheten av detta. I februari i år skrev man dessutom till industriministern. Vad jag vet har diskussionerna pågått ganska länge, och rimligtvis borde man komma fram till ett resultat. Byggnadsstyrelsen har naturligtvis en önskan om att få utnyttja sina lokaler så effektivt som möjligt. Det är något som jag begriper helt. Men huvudändamålet med en tekoutbildning är ju att man skall kunna ge en utbildning som är av god kvalitet. Och det önskemålet borde vara viktigare än att de lokaler som finns utnyttjas på bästa sätt. Jag skulle därför vilja ställa några frågor till utbildningsministern. Vilken uppfattning om de här frågorna fick ministern när ministern var i Borås? Det framgår ju inte av svaret. Vilka diskussioner pågår för närvarande? Diskussionerna mellan byggnadsstyrelsen och högskolan borde vara avslutade. Vad man väntar på är ett besked från utbildningsdepartementet, ett ställningstagande i någon riktning. I Borås håller man nu på att bygga upp ett produktionstekniskt centrum för teko. Detta är mycket viktigt för hela Sjuhäradsbygden och för tekoindustrin. Det stimulerar utvecklingen och hjälper till på många olika sätt. Här samarbetar kommunen, branschen, dvs. företagen och facket, länsstyrelsen, utvecklingsfonden, högskolan och gymnasieskolan. Tanken är att man skall på samma ställe sammanföra de utbildningar på tekoområdet som finns i Borås. Därför är byggnadsstyrelsens uppfattning i den här frågan inte bra, och därför är det olyckligt att utbildningsministern och utbildningsdepartementet inte har gjort någonting åt saken. Staten har också gått in i samarbetet och satsat 7 milj.kr. på att detta produktionstekniska centrum skall fungera bra. Då är det märkligt att man från det andra hållet — utbildningsdepartementet — inte är beredd att dra sitt strå till stacken. Den lösning som nu har skisserats innebär att man får en sämre utbildning. Man kan inte lösa utbildningsfrågorna på ett bra sätt då, eftersom den praktiska och teoretiska utbildningen måste integreras. Man förlorar tid genom att man tvingas förflytta sig mellan de olika utbildningsplatserna. Också lärarna måste förflytta sig vilket medför kostnader, och det blir även andra transporter m.m. Dessutom kommer detta produktionstekniska centrum att fungera sämre. Vad man sparar i lokalkostnader genom att utnyttja de lokaler som man annars inte skulle utnyttja kanske man förlorar på annat håll. Dessutom är min uppfattning att de aktuella lokalerna behövs. Utbildning för förskollärare behövdes t.ex., och tanken var också att sådan utbildning skulle finnas. Det hade UHÄ begärt, och det var ett olyckligt beslut att lägga ned förskollärarutbildningen. Man hade haft chansen att reparera det genom att lägga dit utbildningen från Göteborg. Vi trodde också att vi skulle få det så, men det har inte blivit på det sättet. Det finns andra expansionsmöjligheter för högskolan där dessa lokaler också skulle behövas. Nu kan man kommaii det läget att den här utbildningen så småningom måste flyttas igen, och då kanske de lokaler som nu finns i Algotshuset inte är disponibla. Det är alltså mycket som talar för att nu bestämma sig för att samlokalisera utbildningen i Algotshuset. Jag vill ha svar på frågorna om vilken uppfattning ministern har, vilka diskussioner som pågår och när det kommer att hända någonting.
Herr talman! Det problem som Lennart Brunander här har uppehållit sig vid hör enligt min mening till ett av de minsta bland högskolans lokalproblem för närvarande. Tekoutbildningen i Borås består av dels en teoretisk del, dels en praktisk del. Den praktiska utbildningen meddelas i lokaler i den s.k. Algotsbyggnaden. Den teoretiska utbildningen meddelas på några hundra meters avstånd i en fastighet, som staten äger och där vi har andra lokaler för högskolan. Lennart Brunander talar om att utbildningen blir sämre. Jag kan omöjligt förstå varför utbildningen skulle bli sämre, om de studerande får gå några steg kanske ett par gånger om dagen, eller att det skulle åsamka kostnader att lärarna måste förflytta sig. Den kostnad som uppstår i och med att lärarna under sju åtta minuter promenerar på Borås gator kan väl inte vara så stor, att vi på grund av den skulle låta statens lokaler i statens egen byggnad stå tomma? Om vi får andra uppgifter för de lokalerna, kan vi senare flytta ihop de båda delarna av utbildningen i Algotsbyggnaden. Jag skulle vilja påstå att de problem vi har i t.ex. grannstaden Göteborg, där institutionerna ligger spridda över hela staden, är verkliga lokalproblem. Det jag har sett i Borås vill jag beteckna som ett av de allra minsta problemen. Någon flyttning från statens lokaler kommer inte att ske så länge vi inte har någon annan hyresgäst till de lokalerna. Jag vill också säga att jag inte ser något större fel i att den praktiska ingenjörsutbildningen i Borås delvis sker i samma lokaler som Bibliotekshögskolan och en del annan teoretisk utbildning utnyttjar. Det är ingen olycka att studerande med olika studieinriktningar har samma uppehållslokaler och lokaler för måltider, bibliotek m.m. Det förekommer i högskolestäder med längre traditioner än Borås.
19 maj 1987 Herr talman! Utbildningsministern säger att de problem man har i Borås är mm mbosshiltnsinos, SMåi förhållande till dem man har i Göteborg. Det är mycket möjligt att man har större problem i Göteborg. Men det hindrar inte att man försöker hitta den bästa lösningen på problemen i Borås. Den bästa lösningen skulle vara att man lokaliserade all tekoutbildning till Algotshuset. Nu säger utbildningsministern att det inte har så stor betydelse, för det är bara några hundra meters avstånd. Dessa båda hus ligger nästan i var sin ände av staden. Det är inte så enkelt som utbildningsministern vill göra gällande. Dessutom är dessa utbildningar integrerade, så att man behöver ha dem nära varandra, efter vad jag har fått mig beskrivet. Utbildningsministern säger sedan att det är ganska bra att de som utbildas inom olika områden får umgås i samma lokaler. Det betvivlar jag inte ett ögonblick. Men det är egentligen inte det som är tekoutbildningens väsentligaste uppgift. Det är i stället att utbilda folk på just tekoområdet. Det gör man bäst genom att ha utbildningen på ett ställe. Det är ett mycket bestämt krav från högskolan i Borås att så sker. Det är mycket olyckligt om det är så som utbildningsministern säger här, att han inte är beredd att medverka till en sådan lösning.
Herr talman! Så länge högskolan har tomma lokaler som staten äger får den finna sig i att utnyttja dessa, innan man hyr lokaler på något annat håll. Det är inte orimligt att även statlig förvaltning sker med rimliga ekonomiska utgångspunkter.
Herr talman! Som jag sade redan i mitt första inlägg finns det viktiga och angelägna verksamheter som man kan förlägga till dessa tomma lokaler. Vi var faktiskt nästan lovade — i varje fall väcktes mycket stora förhoppningar — att vi skulle få det, när universitetsoch högskoleämbetet begärde att man skulle förlägga utbildning av förskollärare till högskolan i Borås. Det råder brist på förskollärare i regionen i dag, eftersom man lade ner den utbildningen. Det är mycket angeläget att utbilda förskollärare. Det finns alltså behov av att utnyttja de här lokalerna för annat än tekoutbildning. Eftersom lokalerna i Algotshuset är klart billigare än dem i kvarteret Balder är det ingen ekonomisk uppoffring att använda dem för den här utbildningen utan snarare så att staten och högskolan tjänar på det.
Herr talman! Jag vill erinra om att denna diskussion gäller användning av lokalerna i Borås för den utbildning som finns i Borås och att utbildningen av förskollärare enligt riksdagens beslut har flyttats från Borås.

Herr talman! Årets granskningsbetänkande från konstitutionsutskottet är historiskt. Utskottet riktar bestämd kritik bl.a. mot ett nuvarande statsråd, Mats Hellström, för att han inte har varit tillräckligt öppen mot riksdagen. Det slås fast att han undanhållit viktig information. Också på en rad andra punkter är utskottet kritiskt. Det gäller förra årets avtalsrörelse, det gäller sjukvården i krig, m.m. Det är, herr talman, ett ovanligt fränt KU-betänkande. Detta är bra. Det är sakligt motiverat. Utskottet har en grundlagsenlig skyldighet att granska regeringen och minst en gång årligen ge riksdagen till känna vad som framkommit under granskningen. Inte riktigt alla, herr talman, tycks ha förstått innebörden i detta. Årets arbete har varit grundligare än kanske någonsin tidigare. Antalet utfrågningar har varit rekordstort, betänkandets volym likaså. Ett stort och unikt material har tagits fram för att man skulle kunna fullgöra utskottets uppgift. Det har vidare varit en intensiv diskussion om formerna för utskottets arbete. Det är bra att vi har fått en sådan. Vad som emellertid är förvånande är reaktionen från dem som har granskats, statsråden och regeringen i dess helhet. Där har det varit sura miner. Statsministern och finansministern har gått i spetsen för kritiken mot riksdagens granskningsorgan. Det har skett på ett sätt som är ägnat att förvåna. Mer eller mindre omfattande utskällningar har beståtts utskottet. Galla har östs över enskilda utskottsmedlemmar, vilka liknats vid den romerske kejsaren Caligula. Att den nuvarande regeringen inte tycker om att bli granskad framstår efter vårens arbete som tydligt och klart. Det har också varit svårt att få fram information. Det har flera gånger framkommit att statsråd och personer i regeringskansliet har vetat mera än de har berättat för utskottet. Vi vet fortfarande, herr talman, inte hur mycket eller vad som kan döljas. Ingen bör bli förvånad om fler uppgifter kommer att dyka upp den närmaste tiden som kan bli av värde för nästa års granskning. Den ordning som rått på informationsområdet inom regering och regeringskansli är inte imponerande. Det verkar finnas ett klart behov av bättre samordning och effektivare kommunikation. Många av problemen med vem som vetat vad och möjligheterna att nå ut till allmänheten med en korrekt information under granskningsarbetet beror på att vi inte har haft öppna utskottsutfrågningar. De diskussioner som förts om vad som sagts eller inte sagts under utskottsutfrågningarna hade undvikits om dessa hade varit öppna. Detta hade varit möjligt, herr talman, att genomföra redan under våren. Tekniskt sett hade en ändring av riksdagsordningen varit enkel att genomföra. Nu har moderata samlingspartiet ensamt fått kämpa för att öppna utskotten — i detta fall konstitutionsutskottet — redan under våren. Låt mig, herr talman, än en gång understryka att det är bra att det förs en offentlig debatt om KU:s granskningsarbete. Självfallet skall också granskarna granskas. Det är glädjande att konstatera att de statsvetare som yttrat sig i debatten om KU:s granskning i vår har gett sin anslutning till de former som denna har tagit. Låt mig bara nämna tre kända professorer som understrukit detta. Namnen Nils Stjernquist, Hans Ragnemalm och Gunnar Heckscher torde härvidlag tala för sig själva. Har då KU:s granskningsarbete någon effekt? Jag tillåter mig, herr talman, att tro det. De argsinta uttalandena från olika regeringsledamöter ger ändå vid handen att den inte går spårlöst förbi i kanslihuset. Det dåliga humör och de förlöpningar som ägt rum från detta håll får mot den angivna bakgrunden tas som ett tecken på att kritiken inte helt har kunnat viftas bort ens från kanslihusets sida. Det har riktats kritik mot hur KU, som jag har sagt, har fullgjort sin granskningsuppgift. Från regeringens sida har man mot blodtörstiga borgerliga KU-ledamöter velat tona fram bilden av hovsamma, neutrala socialdemokrater som aldrig missbrukat utskottets granskningsverksamhet. Detta är naturligtvis inte en sann bild. Det är tvärtom så att under den period då socialdemokraterna var i opposition, 1976—1982, anmälde man det mesta som rörde sig, kallade mängder med personer till utskottet, pratade glatt utanför utskottsrummet vid Sergels torg och klämde i med allvarliga fördömanden i reservationerna. Särskilt aktiv var den nuvarande ordföranden Olle Svensson. Hans ”syndaregister” är avsevärt. Enligt egen utsago, och det är ett citat från en artikel av hans egen hand i år, ägnade han sig åt att ”jaga statsråd” för brinnande livet under denna period. Ack ja, herr talman! Allt detta är nu glömt. Vem kommer i dag ihåg hur Olof Palme utdelade ”reprimander” åt utskottsledamöter som han inte gillade och hur han pratade framför TV-kamerorna. Glömt är också alla läckorna till massmedia med dokument och uppgifter, som kanske var mindre trevliga för den borgerliga utskottsmajoriteten. Visst skulle man kunna raljera mycket över detta, mycket länge. Det skulle inte vara svårt att stå här timme efter timme och ge exempel på vad socialdemokraterna sade då och hur de uppträder nu. Men det är egentligen bara en sak som behöver läggas till. Under alla dessa år klagade eller kritiserade aldrig de borgerliga ledamöterna eller partierna KU:s socialdemokrater för deras jakt på borgerliga statsråd, deras anmälningar, deras utfrågningar, etc. Vi gjorde det inte, eftersom vi hade respekt för riksdagen och dess konstitutionsutskott. Detta, herr talman, förtjänar i varje fall att bevaras till eftervärlden. Ytterligare några ord om formerna för årets granskningsarbete. Det finns anledning att ställa följande fråga: Hade det varit rimligt — som socialdemokraterna i år har hävdat — att under hela våren inte lämna allmänheten någon information om hur granskningsarbetet fortskridit? Skulle det ha varit acceptabelt att ha haft locket på från februari när vi började fram till den 7 maj? Detta hade naturligtvis varit en önskedröm för en regering som blivit granskad. Tänk att därigenom slippa besvärliga journalister som har bedrivit ett eget granskningsarbete vid sidan av utskottets, som bidragit till öppenheten i det svenska samhället. Nu finns det dock anledning att konstatera att utskottets socialdemokratiska ledamöter, med ordföranden Olle Svensson i spetsen, inte i alla delar har instämt i regeringens fördömanden. Där finns en viss känsla för utskottets integritet, som det finns anledning att notera med tacksamhet. Socialdemokraternas i KU uppgift har förvisso inte varit lätt. Medvetandet om att regeringen gärna velat mota Olle i grind kan inte ha stämt upp humöret. Men utskottets socialdemokratiska ledamöter kan inte göras ansvariga för regeringens dåliga humör. Årets granskning har resulterat i ett betänkande som är fränare hållet i tonen än tidigare. Det är bra att ett riksdagsutskott inte tvekar att kritisera när det finns anledning därtill. Herr talman! Årets betänkande innehåller, utöver de politiskt mer kontroversiella frågorna, en rad frågor som har kommit i skymundan av de massmedialt mest uppmärksammade frågorna. Detta är att beklaga. Utskottets högt kvalificerade och hårt arbetande kansli har dock inte lämnat någon möda sparad för att se till att betänkandet har fått en omfattning och ett innehåll som utan tvekan kommer att ge ett viktigt bidrag till kännedomen om stora och små politiska händelser i vår tid.

Det är statsministern som skall dra konsekvenserna av den kritik som ges i år. Sker inte så i lämpliga former, får vi konstatera att det som sades i Telubaffären var hyckleri. Det får naturligtvis också konsekvenser för framtiden. Några socialdemokratiska tidningar har på ledarplats ojat sig över att vårens hårdbevakade granskning inte har lett till mera kritik, vare sig i sak eller i omfattning. Nu får kritiken ändå betraktas som hård, ja, som historiskt unik. Skulle inte detta vara tillräckligt, finns det anledning att till ett kommande års granskning efterkomma de krav på skärpta uttalanden som det uppenbarligen finns önskemål om på visst håll.

Herr talman! Många har haft åsikter om konstitutionsutskottets granskning av regeringen i år. Man må ha vilka åsikter som helst om vad som hänt utanför konstitutionsutskottets dörrar, men granskningen innanför har varit både ambitiös och saklig. Det är min uppfattning att redan nästa års granskning bör ske inför öppna dörrar, så att vi slipper den cirkus som vi har varit med om i år. All makt måste kontrolleras. All makt riskerar att korrumpera, dvs. att moraliskt fördärva innehavaren. Det är därför en nödvändig och viktig del av demokratin att makthavarna granskas. I politiken sker detta på olika sätt. Partierna lägger fram olika förslag som kan jämföras. Det ställs frågor och interpellationer i aktuella frågor här i kammaren. Konstitutionsutskottet kan göra en grundligare och mera formell genomgång av beslut och kan utfråga människor. Pressen bevakar oss alla. Det är en nyttig granskning. Att ett och annat statsråd kan känna sig litet irriterad över att bli synad i sömmarna är kanske mänskligt. Men när både statsråd och tidningar börjar ifrågasätta granskningen över huvud taget är det fara på färde. Någon tidning tyckte att pressen var mycket bättre som granskare och att KU kunde lägga ned sin verksamhet. Men den enes arbete förtar inte den andres. Tvärtom är vi beroende av varandra. Vi politiker skäms inte över att vi kan få tips via tidningarna för olika granskningsuppgifter. Samtidigt kan vi gå till botten med en sak, begära fram handlingar och kalla till utfrågningar. Jag har med intresse noterat att tidningarna och medierna över huvud taget veckorna efter det att granskningsrapporten presenterades med förtjusning har refererat ur rapporten och presenterat det som stora nyheter. Herr talman! Varenda liten förening i Sverige har en revisor som granskar föreningens ärenden. Man kan faktiskt jämföra den konstitutionella granskningen med detta. Det blir ju inga resultat av era bemödanden och granskningar, säger någon. Jo visst, bara vetskapen om att en granskning sker förebygger maktmissbruk och risk för olagliga beslut. Det är faktiskt heller ingen merit att bli granskad av konstitutionsutskottet. Dessutom gör utskottet varje år flera enhälliga uttalanden, som på sikt får effekt. Dessa uttalanden riktar sig inte heller bara mot statsråden utan mot hela regeringskansliet och dess anställda. Så svenska folket kan vara lugnt, visst får vår granskning effekt. Blir det inte så, får vi återkomma och ta upp frågan igen. Ingen skall heller tro att Mats Hellström går omärkt ur konstitutionsutskottets granskning. Dessutom går det inte att komma ifrån att granskningen redan har haft en inverkan för Mats Hellströms del genom hans förflyttning till jordbruksdepartementet från utrikesdepartementet med ansvar för bl.a. vapnen. Jag gick förra året igenom granskningsbetänkandet ganska noggrant och hittade då att vi varit överens och totalt eniga i utskottet i 20 olika påpekanden. Jag har inte gjort samma noggranna genomgång i år, men det finns ett antal punkter där vi är helt överens. Det har inte synts särskilt mycket i den offentliga debatten. Jag skall redovisa några av dessa punkter. Regeringen har själv bestämt vilka krav som skall ställas på vissa personer som vill bli sjuksköterskor. Det skall bestämmas i lag av riksdagen. Vi ger således regeringen ett påpekande om detta. Det har inneburit att en minoritet i socialutskottet, som vände sig till oss i denna fråga, har fått stöd i sina krav på att det skall vara ordning och reda och att vi skall ha lag och rätt i Sverige. Med litet olika formuleringar kritiseras Mats Hellström av alla partier för att han har påstått att han har varit bunden att sända vapen till Indonesien. Det är nu fullt klart att han hade haft full frihet att säga nej om han hade velat fullfölja den politik som han drev hårt som riksdagsman. Ordvalet är litet olika, men vi menar alla att han borde ha hållit sig mera till sanningen. Regeringarna har inte kontrollerat exporten till Singapore tillräckligt. I takt med de allt intensivare anklagelserna om oegentligheter borde regeringen ha agerat kraftfullare. Detta slår ett enigt utskott fast. Regeringens inblandning i avtalsrörelser måste ses över. Det konstateras att regeringen i känsliga lägen i förra årets avtalsrörelse gjorde uttalanden, som väckte negativa reaktioner hos fackförbunden. Vi minns att de var så arga att de krävde Feldts avgång. Regeringen måste bli aktivare när det gäller jämställdheten i regeringskansliet. Det är ett annat enhälligt uttalande från konstitutionsutskottet. Regeringskansliet får sig en näsbränna för att man inte på flera år kunnat komma överens med de anställda om att ta fram en plan för jämställdhetsarbetet. Det har gått så långt att de anställda tvingats begära skadestånd och att de lokala förhandlingarna brutit samman. Regeringskansliet har det högsta ansvaret för jämställdheten i landet. Handläggningstiderna för invandrarärendena kan inte accepteras, säger ett samfällt utskott. Det måste verkligen ske något på invandrarverket. Regeringarna borde har varit aktivare för att garantera att sjukvården skall fungera bättre i krig. Gunnar Biörck i Värmdö har i sin nu sista granskning innan han lämnar riksdagen verkligen fått in en rejäl salva, både mot nu sittande regering och mot tidigare regeringar. Det var fel av regeringen att dra in nattbevakningen vid kustbevakningscentralen i Gryts skärgård i Östergötland. Riksdagen hade ju sagt ifrån att så inte skulle ske. Det säger också ett enhälligt utskott. Den här genomgången visar på att vi är överens i stort och i smått. Men även det som är smått kan vara viktigt för dem som berörs. Och är vi inte noga i smått kommer vi inte heller att vara det i stort. Men det är inte detta som syns i den offentliga debatten. Det är när vi har litet olika uppfattningar som det skrivs och hörs. Vi har från folkpartiets sida reserverat oss på nio punkter, ibland därför att vi är oense med de andra, ibland bara därför att vi önskar att tala mer klarspråk. Jag är övertygad om att granskningen också här — även om vi inte har fått någon majoritet bakom oss — kommer att få effekt i framtiden. De interiörer som har öppnat sig bl.a. när det gäller hur vi genomför s.k. personalkontroll i fråga om säkerhetsrisker är skrämmande. Kritiken kommer att medföra stramare regler så småningom — det är jag helt övertygad om. Själva granskningen har öppnat ögonen för en hantering som gränsar till rättsskandal. Människor utpekas som säkerhetsrisker på sina arbetsplatser utan att kunna försvara sig, och folk flyttas ifrån sina arbeten utan att få veta orsakerna. Vi har på ytterligare några punkter reserverat oss. Det kommer den kommande debatten under dagen att visa tydligare. Jag tycker det är uppseendeväckande att socialdemokrater och kommunistert.o.m. med facit delvis i hand inte har upptäckt några brister i regeringens handläggning av den s.k. Palmeutredningen. Regeringen har haft en observatör i Palmeutredningen, och alla vet att regeringar inte får lägga sig i domstolars, polisers och myndigheters arbete. Det får inte ens finnas ett uns av misstanke om politisk styrning av polisutredningar. Justitieminister Sten Wickbom har inte visat sig vuxen uppgiften att handla kraftfullt för att försäkra sig om att polisens utredning och arbete för att söka efter statsministerns mördare har skötts effektivt. Det fick gå ett helt år med den ena offentliga skandalen efter den andra utan några ingripanden. Så svaga kort i regeringen inger otrygghet. Vi har också tagit upp flyktingpolitiken. Det hävdas att praxis har hårdnat när det gäller flyktingarna. Vi säger att det är svårt att veta det eftersom regeringen vägrar att göra en praxissammanställning, så att det går att granska verksamheten — trots att regeringen gett löfte om detta för flera år sedan. Herr talman! Jag tycker det är beklagligt att den nya öppenheten hos socialdemokraterna att också våga fullfölja granskningen med kritik av regeringen inte har fullföljts också i de här frågorna. Den kritiken omfattar också i viss mån moderaterna, som hesiterar att hävda rättssäkerheten när det gäller flyktingpolitiken och när folk utsätts för säkerhetskontroll. Till sist, herr talman, vill jag personligen redovisa att det inte alltid är särskilt njutbart att ägna sig åt den här granskningen. Tvärtom kan det vara plågsamt att utsätta människor för kritik. Men detta personliga obehag får inte hindra denna viktiga del av vår demokrati. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga folkpartiets reservationer i betänkandet.

Herr talman! Den mängd av s.k. affärer som under det senaste året på löpande band drabbat vårt land är naturligtvis inte bra, varken för allmänhetens tilltro till ledande personer i samhället eller för respekten för vårt land i andra länder. Det gäller oavsett om det är företrädare för stora företag, förvaltningen eller regeringen som är inblandade. Det är visserligen alltid sunt med en viss misstro mot de styrande och ledande i en demokrati. Men det är inte sunt om denna misstro bekräftas i fall efter fall. Det krävs också — framför allt om en demokrati skall fungera bra — en grundläggande tilltro till systemet som sådant och en på denna tilltro grundad vilja till delaktighet och medverkan. Avgörande för denna tilltro tror jag i hög grad är öppenheten. Det måste vara så att korten läggs på bordet även när det är obehagligt, och det måste också vara så att obefogade rykten kan redas ut och avfärdas. Herr talman! Det är i detta sammanhang som konstitutionsutskottets granskning skall ses. Denna granskning är inte — som man skulle kunna tro när man ser vissa inlägg i den allmänna debatten — någon självpåtagen uppgift, utan den är föreskriven i grundlagen och skall alltså fullgöras. I slutet av 60-talet höll granskningen på att somna in, under ett rätt begränsat kriarättande, men under 70-talet påbörjades en vitalisering som sedan har stått sig. Utvecklingen har visat att granskningen har en viktig funktion att fylla, även om den inte på ett enkelt sätt faller in under den parlamentariska regelboken. Granskningsarbetet har en tendens att svälla år från år. Det visar att det behövs ett organ i riksdagen som från speciella utgångspunkter håller ögonen på regeringen och har befogenhet att plocka fram omständigheter som annars inte skulle bli kända och ventilerade. Den ständigt ökade aktiviteten från utskottets sida tror jag är ett utslag av den ständigt ökade aktiviteten från statsmakterna inkl. regeringen. För min del brukar jag i de här debatterna, som jag nu deltagit i under 16 år, understryka den preventiva — förebyggande — betydelse som konstitutionsutskottets granskning har. Jag menar att det är nyttigt för folk i kanslihus och regering att veta att det i riksdagen finns ett utskott som vakar och är berett att lägga sig i vad som helst — inte minst sådant som en regering helst skulle vilja sopa under mattan. Det utskottet i efterhand drar fram har dessutom ett stort värde för den allmänna debatten och för den allmänna politiska renhållningen. Även om det direkta ansvarsutkrävandet i den nya författningen formellt getts andra former tjänar i långa stycken konstitutionsutskottets granskning reellt även detta syfte. Statsråd och andra i kanslihuset tvingas redovisa sina skäl för agerandet i vissa kontroversiella frågor, och utskottet kan granska och väga dessa skäl. Detta gör att man kanske kan ha en viss överseende förståelse för det förargade grymtande som ibland kommer från besvärade statsråd. Men det är definitivt inte bra när man som t.ex. statsminister Carlsson och finansminister Feldt under detta års granskning går ut och påstår att utskottet överskrider sina befogenheter. Sådana påstående har inte kunnat beläggas, och det är för övrigt ingenting som statsråden har med att göra. Jag har vid tidigare tillfällen haft anledning att säga, och jag upprepar det: Det är konstitutionsutskottet som granskar regeringen, och inte tvärtom. Statsråd bör vänja sig vid att deras fullkomlighet kan ifrågasättas, hur smärtsamt detta än kan vara. Det bör också inskärpas att utskottet har rätt att få ut allt material som utskottet behöver för granskningen. Utskottet förväntar sig givetvis också att de personer som kallas till utskottet talar om allt vad de vet i de aktuella ärendena. Det finns ett särskilt påpekande om detta i årets granskningsbetänkande. Det är inte möjligt att inledningsvis svepa över alla de ärenden som kommit upp till granskning och som behandlats i årets betänkande. Ärendena kommer undan för undan att belysas i andra inlägg i den följande debatten. En punkt som formellt har tagits in under det inledande avsnittet vill jag dock beröra något. Den gäller regeringen och lagrådsgranskningen. Vi har år efter år haft anledning att kritisera regeringen för att regeringen inte har utnyttjat lagrådet på det sätt som är föreskrivet och för att regeringen inte har behandlat lagrådet så som detta bör behandlas. Vidare har lagrådets yttranden ideligen inneburit kritik mot regeringens sätt att bereda ärendena innan de remitterats till lagrådet. Detta tycker jag är synnerligen allvarligt. Det visar att regeringen har slarvat med utredningar och förberedelsearbete. Det visar också att regeringen nonchalerar riksdagens behov av underlagsmaterial. Vi har haft många debatter om detta i kammaren. Jag erinrar om den stora debatten i samband med att den s.k. pensionsskatten hastigt drevs igenom här i riksdagen. Den drevs igenom mot ett enhälligt lagrådsutlåtande och trots att lagrådet liksom den efterföljande debatten visade att denna fråga var ytterligt illa förberedd. Vi har avgivit en reservation på denna punkt. Jag beklagar att vi i utskottet inte har kunnat bli eniga om kritik mot regeringen i det här avseendet. Vi har alltså avgivit en reservation i detta ärende, reservation nr 1, som jag ber att få yrka bifall till. Herr talman! Regeringen och företrädare för socialdemokratin brukar framhålla hur bra de är på att regera. Jag har i friskt minne de salvor företrädare för socialdemokraterna i tidigare granskningsdebatter — jag var ordförande i konstitutionsutskottet då — levererade mot de borgerliga regeringarna på den tid det begav sig. Sanningen är att de nuvarande makthavarna minsann inte är några mästare i regerandets konst. Vad vi ideligen får bevittna är hastigt tillkomna och illa förberedda förslag, propositioner som överges och tas tillbaka, brutna löften och frånsprungna ståndpunkter. Att man konstaterar detta är numera vardagsmat här i riksdagen. Den sittande regeringen är en improvisationernas och den kortsiktiga politikens regering. Den långsiktiga, målmedvetna politiken svävar i dunkel. I trängda lägen tillsätter man ytterligare en kommission. Herr talman! Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande innehåller regelmässigt, vill jag betona, en del anmärkningar mot regeringen. Den nu sittande regeringen är enligt konstitutionsutskottets betänkande den mest anmärkningsvärda vi haft under de 16 år som jag har deltagit i granskningen. I ärende efter ärende har utskottet som helhet funnit anledning till allvarlig kritik. Ytterligare anmärkningar framställs reservationsvis. Värst utsatt är, som framgått av tidigare inlägg, Mats Hellström som ansvarig för ett stort antal vapenaffärer. Det gäller den strida strömmen av vapen till Singapore och den bristande vaksamheten gentemot Bofors. Det gäller vidare exporten till Indonesien, där Mats Hellström i det längsta hänvisade till att han skulle vara bunden av tidigare avtal, vilket utskottets utredning vederlagt. Utskottets kritik i dessa avsnitt är i långa stycken enhällig. Det är regeringens och främst statsministerns uppgift att dra slutsatserna av detta. Här vill också jag erinra om granskningen 1981. Tidigare medlemmar av Fälldins regering riskerade då att få majoritetsanmärkningar.

Herr talman! Det skall nu bli intressant att se om socialdemokraterna i den här frågan mäter med olika mått, beroende på vilken politisk färg regeringen har. Den gången, 1981, ville således socialdemokraterna avstänga från statsrådsposter de statsråd som enbart riskerade majoritetsanmärkning. Nu är det t.o.m. fråga om ett enigt utskott. Vilka slutsatser drar statsminister Ingvar Carlsson av detta? som även han gick ut så hårt i fördömandet av tidigare borgerliga statsråd år 1981: Vilka slutsatser drar Olle Svensson? Olle Svensson var i den debatten — det gällde Telub-ärendet— huvudtalare, och han sparade inte på krutet. Även Hilding Johansson, utskottets dåvarande vice ordförande, ställde sig i debatten bakom Hans Gustafssons uttalande liksom, får jag förutsätta, hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Detta var nämligen ett välplanerat inhopp i debattens slutskede av den dåvarande socialdemokratiske gruppledaren. Min fråga till Olle Svensson är alltså: Står Olle Svensson och den socialdemokratiska riksdagsgruppen fast vid de synpunkter som framfördes av Hans Gustafsson i granskningsdebatten 1981? Vilken rekommendation vill Olle Svensson på grundval av detta ge statsminister Ingvar Carlsson?

Herr talman! ”Känner Du landet där kanonen blommar?” Den frågan ställde Lars Forssell i en dikt år 1972. Han besvarade själv frågan; Femton år senare domineras riksdagens granskningsarbete av de svenska vapenaffärerna. Bofors har bedrivit egen utrikespolitik. Vapen har hamnat i länder där de enligt de officiella riktlinjerna inte skulle finnas. En sällan skådad härva har blottats på detta område. Skandalerna har varit många. Även om konstitutionsutskottets granskning är omfattande, tror jag att det som nu redovisas skall ses som ett ”delbetänkande”. Fortsättning följer, därom kan vi vara säkra. Krigsmaterielexporten kommer att behandlas under en särskild rubrik, men redan i denna inledande debattomgång finns skäl att göra några påpekanden. När det gäller exporten till Indonesien kan inte debatten begränsas till de motiveringar som förre utrikeshandelsminister Mats Hellström framfört för beslutet, även om dessa är mycket anmärkningsvärda och värda klander. Av vikt i sammanhanget är att Hellström som frän kritiker av tidigare regeringars beslut spelat en annan roll när han i regeringen kom att handlägga frågan. Den avgörande frågan gäller om vapenexport till Indonesien står i överensstämmelse med de regler och riktlinjer som gäller. Enligt vpk:s uppfattning borde med hänsyn till Indonesiens utrotningskrig i Östra Timor ingen vapenexport få ske. Såväl nuvarande som tidigare regeringar bär här ett gemensamt ansvar. Beträffande Singapore och den vidareexport av svenska vapen därifrån som skett måste frågan resas om hur kontrollen varit. Det har i debatten talats om att någon väckarklocka borde ha ringt om att inte allt stod rätt till. Sömnen tycks ha varit sällsynt god hos regeringar och ansvariga myndigheter! Ytterligare ett påpekande kan redan nu vara på sin plats. Man kan förmoda att många TV-tittare, radiolyssnare och tidningsläsare under granskningsarbetets gång bibringats uppfattningen att moderaten Anders Björck — som ständigt strött uttalanden kring sig — skulle vara en arg fiende till vapenexport. Så är inte alls fallet. Av allt bullrande i årets granskning blir det inte mycket kvar. Anders Björck och moderaterna har ingen kritik att anföra mot krigsmaterielexport. Moderaterna och socialdemokraterna har funnit varandra. Anders Björck och Olle Svensson hand i hand! Herr talman! Årets granskningsarbete har mer än tidigare varit föremål för uppmärksamhet i massmedia och hos allmänhet. Ändå finns det viktiga frågor som knappast fått någon belysning. Låt mig notera några. Utlänningsärenden är en rubrik som rymmer frågor såväl om handläggningstider som om hur situationen i olika länder bedöms vid avvisning av flyktingar och hur avvisningsfallen följs upp, liksom tillämpningen av de s.k. terroristbestämmelserna. Personalkontrollsystemet granskas också. Här har vi en rättssäkerhetsfråga av stor betydelse. Det är orimligt att en person skall kunna läggas något till last, som berövar honom eller henne möjligheten att utföra ett arbete, utan att få veta vad anklagelserna gäller. I båda dessa frågor gäller det viktiga rättssäkerhetsproblem. Vpk har tidigare ensamt fått driva dessa frågor. Det är därför hoppingivande att kritik nu förs fram från såväl folkpartiet som centerpartiet. Regeringens hantering av vissa energifrågor är också föremål för kritisk granskning. Det gäller bl.a. import och export av klyvbara radioaktiva produkter. Dessa frågor blir föremål för särskilda debatter senare i dag. Detsamma gäller också regeringens åtgärder med anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Får jag, herr talman, som östgöte också notera hela utskottets kritik mot regeringens avsteg från riksdagens beslut om bemanningen vid sambandscentralen i Gryt. Årets granskningsarbete har varit mycket omfattande. Därom vittnar för övrigt betänkandets omfång. Särskilt intresse har vapenexporten tilldragit sig. Det kan finnas anledning att stanna upp vid några erfarenheter. Utan en omfattande debatt i massmedia och ute bland allmänheten torde det inte ha varit möjligt att få fram allt det material som nu belyser denna fråga — även om detta material säkert inte är fullständigt. Granskningsarbetet har varit besvärligt, bl.a. på grund av motstridiga uppgifter, olika utredningar och fortlöpande nya uppgifter. Det är dock uppenbart att det nu är svårt att lägga locket på. Kravet alla papper på bordet finns hos en bred allmänhet. Hur långt har Bofors agerat på egen hand? Har ansvariga haft eller bort ha kännedom om verksamheten? Vilka brister är kontrollen behäftad med? Var ligger ansvaret? Detta är frågor som hela tiden rests och som kvarstår till dess hela denna härva är klarlagd. Ett särskilt problem kan finnas där flera regeringar har ett ansvar. Kan man anta att företrädare för tidigare regeringspartier med något större engagemang kritiskt granskar den sittande regeringen, om den fullföljer samma politik som de själva förde? Eller kan man anta att företrädare för sittande regeringsparti eller partier med något större engagemang kritiskt granskar föregångarna, om man vet med sig att man fortsatt samma politik? Detta är frågor som jag tror det är viktigt att man håller uppmärksamheten på. Den ökade uppmärksamheten kring granskningsarbetet har säkert haft positiv betydelse för resultatet i stort. Det är svårare att tona ned en kritik som finns levande även utanför utskottslokalerna. Allmänt sett tror jag att granskningsarbetet gynnas av en offentlig debatt. Visserligen är det konstitutionsutskottet som genomför granskningen, men även ett granskande utskott mår säkert väl av att känna allmänhetens granskande blickar på sitt arbete. Herr talman! Till de olika frågorna återkommer vi i den fortsatta debatten, men jag ber redan nu att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande samt till de reservationer som vpk har tillsammans med folkpartiet och centerpartiet.

Herr talman!

Det är fjärran för oss författningspolitiker att tala förklenande om detta intresse. Det är i allt väsentligt en mycket positiv företeelse. Jag är också glad över den bieffekt som har kommit, att jag som ordförande i utskottet har beretts tillfälle till att i artiklar och intervjuer belysa innebörden i det uppdrag som regeringsformen tilldelar utskottet, nämligen att granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Jag har sagt vid tidigare granskningsdebatter och upprepar det gärna: Det betänkande som vi i dag redovisar, och som skall redovisas enligt våra instruktioner minst en gång varje år, är ett led i strävandena att hålla uppsikt över demokratins sätt att fungera. Det handlar framför allt om en undersökning av administrativ praxis, vilket har ett viktigt preventivt syfte, nämligen att förebygga felaktigheter men också att få statsråden och deras medarbetare att lära av felen, så att vi får en så kvalitativt god handläggning i kanslihuset som möjligt. Man har på sina håll ifrågasatt om ett partisammansatt utskott kan leva upp till kravet på att vara ett effektivt kontrollorgan å det svenska folkets vägnar. Det gladde mig mycket då Dagens Nyheter i en ledare redovisade iakttagelsen att konstitutionsutskottets ledamöter inte bara betraktar sig som lojala partimän. De har, skriver tidningen, en egen stolthet och strävan i rollen som riksdagens främsta granskare av regeringen. Det har omvittnats här att årets granskning har varit mer omfattande än vanligt, och det kan jag bekräfta. Det betänkande som nu ligger på ledamöternas bänkar omfattar 688 sidor och inkluderar 28 stenografiskt upptecknade utfrågningar samt ett mycket stort antal officiella handlingar i bilagedelen. Jag yrkar bifall till utskottets anmälan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Vårt betänkande har i stort framställts på tre månader. Detta hade inte varit möjligt utan ett enastående arbete av våra skickliga medarbetare i utskottskansliet. Jag tackar er alla — ingen nämnd, ingen glömd. Låt mig också säga — och där vill jag vända mig mot vad som sagts nyligen, bl.a. från Anders Björcks sida — att granskningen byggt på förutsättningen att regeringen medverkat i informationsinhämtandet. Regeringen har, enligt vår kanslichefs bedömning, visat en mycket stor samarbetsvilja. Detta bör sägas. Det hör utan tvivel till utskottets viktigaste uppgifter att skaffa fram offentliga redovisningar som underlag för väljarnas bedömning av regeringens arbete. Inte på någon punkt har man förvägrats att få in ett sådant material. Ibland har det hävdats att utskottets granskning skulle vara meningslös, därför att vi i vissa delar — vilket också är fallet i år — är oense om de omdömen och slutsatser som redovisas som resultat av granskningen. Mot det kan erinras att skillnaderna mellan majoritetsoch minoritetsskrivningar ofta inte är särskilt stora. Som framgått av debatten hittills följer för övrigt åsiktsskillnaderna långt ifrån alltid blockpolitiska gränser. De tre borgerliga partierna har gemensamma reservationer enbart i 6 fall av 21. Liksom förra året finns kritiska bedömningar i en rad ärenden som hela utskottet står bakom. Det är således inte alls unikt, som här tidigare framställts, att utskottet genom konstruktiva påpekanden över blockgränserna vårdar sig om bästa möjliga ämbetsutövning från statsråden och en så god handläggning som möjligt av regeringsärendena i kanslihuset. När det gäller de påpekanden som vi har gjort om statsrådet Mats Hellströms agerande i vapenfrågan vill jag säga att jag återkommer till dem för att precisera vad vår bedömning går ut på. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att man måste bedöma från fall till fall vilka konsekvenser uttalanden från utskottet får. Vad jag minns från den debatt han nämnde är hur utomordentligt nonchalant den dåvarande KU-ordföranden var inför den kritik som då riktades mot borgerliga statsråd. Han sade att det enda som händer om man antar konstitutionsutskottets betänkande är att det läggs till handlingarna. Så nonchalanta är inte vi. Det kommer att framgå när jag besvarar frågorna i anslutning till diskussionen om vapenhandel med Indonesien. Det finns liksom förra året kritiska bedömningar i en rad ärenden som hela utskottet står bakom. Viktigt för denna bedömning av vår gransknings värde är vidare att vi bemödat oss om att från samtliga partier bli ense om beskrivningen av vad som förevarit. Skeendet framtstår i den allmänna nyhetsförmedlingen ofta som motsägelsefullt och kan därmed leda till inte verklighetsbundna spekulationer. Ibland är källkritiken hos massmedierna dålig, såsom vid vissa skildringar av vapenaffärerna. Som exempel kan nämnas de fantasifulla reportagen om den skånske speditörens kontakter med finansministern och det förhållandet att den danske sjöfolksbasen länge okritiskt lyftes fram som sanningsvittne. Jag vill gärna instämma i vad Bertil Fiskesjö framhållit i en artikel helt nyligen. Han menar där att utskottets ambition alltid måste vara att verkligen reda ut ärendena, även i de fall då statsråden går fria från kritik. Utan våra genomgångar skulle en rad obestyrkta beskyllningar blivit hängande i luften för evig tid. Så bör det inte vara, skriver han. Jag instämmer i att vi här fullgör ett viktigt renhållningsarbete, när rykten surrar i luften. I årets två stora ärenden, regeringens befattning med utredningen om mordet på Olof Palme och olika regeringars handläggning av vapenhandeln med framför allt Singapore och Indonesien, har vi kunnat leva upp till ambitionen att bli ense om beskrivningen av händelseförloppet. Vi har dock, som kommer att framgå i de debatter som följer i varje ärende, kommit till delvis olika slutsatser. Men det måste vara en styrka att massmedier och allmänhet kan jämföra våra uppfattningar med egna bedömningar av det utomordentligt omfattande och öppna material som vi redovisar i bilagedelen av vårt betänkande. Jag vill också säga något om den viktiga redovisningen av administrativ praxis. Utskottet granskar varje år hur regeringen sköter remitteringen av lagförslag till lagrådet. Granskningen har betydelse för att departementens prövning av vilka lagförslag som skall lagrådsgranskas inte blir förslappad. Årets granskning har gett utskottet anledning till anmärkningar på ett par punkter. Som Bertil Fiskesjö nämnde finns här en gemensam borgerlig reservation om beredningen av ärenden som hänvisas till lagrådet. Vi brukar kunna skriva ihop oss i dessa frågor. Den här gången markerar de borgerliga sin särståndpunkt, närmast som en återspegling av den åsiktsbrytning som kom fram då utskottet yttrade sig till skatteutskottet om den s.k. engångsskatten. Det är inte alls så som Bertil Fiskesjö säger, att detta visar att regeringen struntar i lagrådet. Det är helt felaktigt att säga något sådant. Om man noga studerar förslaget ser man att regeringen gjorde förändringar i lagtexten efter påpekande från lagrådet. Man arbetade igenom lagrådets synpunkter mycket noggrant, vilket ledde till att regeringen gjorde ett betydelsefullt principuttalande när det gäller konstitutionell praxis. Frågan har sedan behandlats av KU. Vi har lämnat ett yttrande till skatteutskottet där vi med tjocka streck har strukit under vad som bör gälla i dessa sammanhang. Med envishet granskar utskottet också regelmässigt utgivningen i SFS av de författningar som riksdag, regering och vissa myndigheter utfärdar. På en punkt har det blivit något bättre. Fortfarande kommer dock ett alltför stort antal författningar ut för nära inpå ikraftträdandedagen. Att så är fallet har samband med förseningar och anhopningar vid vissa tider när det gäller avlämnande av regeringens propositioner. Även vad gäller propositionsavlämnandet har kunnat noteras en liten förbättring. De flesta problem har dock inte blivit mindre på grund av det. Här fullföljs en kritik som ständigt återkommit, oberoende av vilken regering som suttit vid makten. En sak är viktig ur principiell synpunkt. Vi har nu fått från statsrådsberedningen en förteckning över normgivningsbemyndiganden i lag. Den förteckningen skall kunna användas av alla utskott som vill göra kontroller av föreskrifter inom ett visst rättsområde. Konstitutionsutskottet kommer att ha hjälp av registret när utskottet gör kontroller av utvecklingen på normgivningsområdet. Här finns det således möjlighet för riksdagens samtliga utskott att spela en aktivare roll i detta arbete. Vid uppföljningen av föreskrifternas ekonomiska konsekvenser bör det också kunna ske ett samarbete med riksdagens revisorer. I ett särskilt fall, som utskottet tagit upp i årets granskning, har regeringen gått för långt med att fylla ut en lag genom att utfärda ytterligare föreskrifter i en förordning. Utskottet har kommit till den uppfattningen att regeringen i det fallet borde ha gått till riksdagen med ett lagförslag, i stället för att själv direkt utfärda egna föreskrifter. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi står inför behovet av att förbättra kontrollmakten inom vårt parlamentariska statsskick. Det handlar om att folkets politiska vilja skall få bättre genomslag. Riksdagen måste se till att riksdagsbeslutens faktiska innehåll inte via byråkratin kommer bort på resan till medborgarna i deras vardagstillvaro. Sedan en kort anmärkning efter Anders Björcks tal om mitt syndaregister och hans och Birgit Friggebos tal om cirkusen ute i korridorerna, som kanske kan få föras i en något lättsammare ton. Jag skulle här vilja göra en bekännelse. Jag lider av hösnuva, och det drabbar mig särskilt hårt i lövsprickningen. Den här våren har jag i riksdagens korridorer lidit särskilt svårt av allergi mot björk. Jag vill tillägga att det inte har funnits någon lindring vid någon näraliggande fiskesjö, och jag har inte heller kunnat skydda mig i en friggebod. Skämt åsido — när det gäller information från ett utskott som har slutna förhandlingar bör man spara slutsatserna under det skede då fakta samlas in. Informationen om utfrågningar bör vi ändra på i framtiden, så att vi inte råkar ut för ”cirkusen” en gång till. I övrigt betygar jag gärna vad Birgit Friggebo sade om att granskningen innanför utskottets dörrar har skett på ett korrekt sätt och att det inte har kommit ut några hemliga uppgifter från överläggningarna.

Herr talman! Jag har full förståelse för sjukdomar av det slag som herr Svensson talar om. Hans hösnuva och allergi mot björk tror jag dock beror på en smitta som han har fått från partivännerna i regeringen. Jag skall återkomma till detta. Jag vill först anknyta till det som herr Svensson anförde allra sist. Han sade nämligen att man skall spara slutsatserna tills man har granskat färdigt. Jag har här ett tidningsurklipp från Expressen den 15 april 1982. Vice ordförande i utskottet var då Olle Svenssons partivän Hilding Johansson. Den 15 april 1982 började vi diskutera en eventuell prickning av Torsten Gustafsson. Samma dag fanns en lång intervju med Hilding Johansson i Expressen, där han inte bara pratade glatt och brett i största allmänhet. Han talade även om att socialdemokraterna skulle pricka Torsten Gustafsson, och på vilka grunder. Herr talman! Det är upprörande att ständigt höra detta tjafs från socialdemokraterna om hur vi uppträder nu och hur bra de var då. Detta är icke sant. Det är lögn, och det går att plocka fram papper efter papper efter papper, som visar vilket hyckleri som från socialdemokraternas sida har ägt rum under denna vår. Vi kritiserade inte er när ni gjorde på det här sättet. Jag tycker därför att ni skall hålla er för goda för att nu rikta kritik mot de borgerliga ledamöterna för vad de har gjort. Herr talman! Regeringen har faktiskt kritiserat utskottet ganska rejält under pågående arbete. Kjell-Olof Feldt har sagt att konstitutionsutskottet har överskridit sina befogenheter, att konstitutionsutskottet är en kvarleva från en tid då Sverige styrdes av en halvdöv kung och att utskottet borde ta sitt pick och pack och försvinna. Detta är den miljö, herr talman, som konstitutionsutskottet har arbetat i under denna vår. Det hade varit klädsamt om man från socialdemokratiskt håll hade varit litet lugnare. Vi vet ju att det förekom påtryckningar från ledande socialdemokratiskt håll, när vi började detta granskningsarbete med vapenexportaffärerna. Man ville att vi över huvud taget inte skulle granska denna historia utan bara konstatera att den särskilda nämnden i vapenexportfrågor hade behandlat ärendet, och sedan skulle utskottet ligga lågt. Herr talman! Mot bakgrund av vad Ingvar Carlsson, Kjell-Olof Feldt, Sten Andersson och många andra har sagt om att vi från borgerligt håll har anmält så väldigt mycket, vill jag avsluta detta anförande riktat till Olle Svensson med att peka på vad socialdemokraterna har anmält och drivit fram till reservationer och voteringar i kammaren. Ta nu sats herr talman och stenografer för här kommer ett litet axplock: Kotmale, tekofrågor, kommundelningar, förvaltningsbyggnaden Bastionen, Kockums, Telub, NCB, Öresundsvarvet, skoldirektörstjänst i Lomma, B3LA-projektet, järnförädling i Hällefors, NJA, energifrågor, delvalveringen 1977, Stålverk 80 etc. Så gick det till då, och vi kritiserade inte socialdemokraterna för detta.

Herr talman! Jag skall inte försöka tävla med ordföranden i skämtandets svåra konst. Hans försök riskerar väl att hamna i en vitsandets Ofvandahlsvolym. Olle Svensson tog upp lagrådets granskning och vår reservation vad gäller granskningen. Jag vill understryka att vi från vårt håll tycker att lagrådets granskning av regeringens propositioner innan de kommer till riksdagen är mycket värdefull. Det är ett led i strävandena efter ökad rättssäkerhet i det långa loppet. Lagar skall överensstämma med grundlagen och de skall hänga samman. Lagar skall vara praktiska att tillämpa och de skall inte strida emot våra internationella åtaganden. Det är viktiga uppgifter och därför är det mycket angeläget att bevaka att regeringen inte smiter förbi lagrådet och att regeringen så långt det går beaktar lagrådets kritik, såvida man inte kan gendriva kritiken på sakliga grunder. Under senare år har vi gång på gång fått uppleva att lagrådet har varit mycket kritiskt, inte bara mot den föreslagna lagen som sådan utan också mot de steg som föregår regeringens förslag till lag. Det är således utredandet och beredningen före lagrådets granskning som kritiken i hög utsträckning har drabbat. Lagrådet har förklarat att man inte kan fullgöra sina grundlagsenliga uppgifter eftersom man inte har tillräckligt underlagsmaterial. Det gällde delvis också pensionsskatten. Vidare är att märka att när det gäller lagrådets ställningstagande i pensionsskattefrågan, gick regeringen med statsministern i spetsen ut och sade att lagrådet hade tagit politisk ställning i denna fråga. Det är en mycket allvarlig kritik emot lagrådet. Från regeringens sida kunde man inte på någon punkt bevisa att det var så, det gick helt enkelt inte att bestyrka. Det är allvarligt när man på det viset behandlar de organ som vi har i vår författning för att se till att rättssäkerheten skyddas så gott det går. När det till sist gäller följden av anmärkningar från riksdagen mot statsråd har Olle Svensson över huvud taget inte tagit upp den fråga jag har ställt. Med hänsyn till socialdemokraternas tidigare agerande var min fråga vilka rekommendationer Olle Svensson ger sin statsminister i vad gäller de statsråd som har utsatts för anmärkning eller som kommer att utsättas för anmärkning.

Herr talman! Olle Svensson tycks sträva efter att framställa reservationerna som föga viktiga i utskottets digra betänkande. Låt mig därför ta krigsmaterielexporten som utgångspunkt för ett resonemang om utskottsmajoritet resp. reservanter. Den kritik som socialdemokraterna tillsammans med moderaterna har formulerat är tydligen lagom, enligt Olle Svenssons uppfattning. All kritik som går längre betraktas som onödig. Sedan gnabbas moderater och socialdemokrater om deras kritik är skarp eller måttfull. Jag förnekade inte att majoriteten riktar viss kritik — något annat hade väl inte varit möjligt med tanke på alla avslöjanden — men när det gäller exempelvis Indonesien rör inte kritiken från utskottsmajoriteten vid grundproblemet: Skall vapen exporteras till ett land som bedriver ett folkutrotningskrig? I stället godtas Mats Hellströms påståenden att spänningen i Östra Timor har lättat. Utskottsmajoriteten tycker att Hellström kunde ha redovisat sina motiv med större tydlighet. Det är väl det minsta man kan säga, när han har försökt bluffa riksdagen och svenska folket. Utskottsmajoriteten godtar också uppfattningen att exporten till Singapore inte har haft så stor omfattning att den behövt väcka misstankar om vidare export. Man slätar över regeringarnas roll med påståenden att det har varit svårt att utgå från att Bofors har lämnat oriktiga uppgifter — detta trots alla larmsignaler. Jag tycker inte att majoritetens kritik är tillräcklig, och därför har reservationer skrivits som går längre och är mer konkreta. Det är inte bara i fråga om synen på krigsmaterielexporten som moderaterna och socialdemokraterna har funnit varandra. Ni har ingen kritik när det gäller den åsiktsregistrering som pågår och som leder till att människor utestängs från arbeten utan att de får veta anledningen till att de införts i särskilda register. Ni har ingen kritik mot att flyktingar utvisas till länder där de kan bli utsatta för allvarliga förföljelser eller mot att uppföljningen är bristfällig när det gäller de utvisades öde. Här har i alla fall centern och folkpartiet tillsammans med vpk anfört kritik, men inte socialdemokraterna och moderaterna. Är det inte genant, Olle Svensson, att i de mest besvärande frågorna behöva söka stöd hos moderaterna för att kunna mildra eller hindra kritik?

Herr talman! Kammaren har ett hårt pressat tidsschema, och det finns särskilda talarlistor för debatten om bl.a. vapenexporten. Jag tycker därför inte att vi behöver diskutera den frågan i förväg. Det är mitt svar både till Nils Berndtson och till Bertil Fiskesjö. Jag kommer i mitt anförande i diskussionen om vapenexporten att precisera de påpekanden som utskottet har gjort i anslutning till Mats Hellströms agerande och också kommentera de konsekvenser som jag tycker skall bli följden av dessa påpekanden. Jag återkommer alltså till den frågan. Jag delar inte Nils Berndtsons beskrivning av händelseförloppet under denna tid. Jag kommer alltså tillbaka, och vi kan då diskutera innebörden i regeringens agerande i samband med vapenexporten. Däremot hör diskussionen om lagrådet till inledningsrundan. Jag har alltid tyckt att lagrådet är bra och att det har en viktig rådgivande uppgift. Jag vill gärna hävda, Bertil Fiskesjö, att regeringen utnyttjar och visar respekt för lagrådet. Jag vill peka på vad Bengt Hult, som tillhör lagrådet, sade i en utfrågning. Vi skall fortsätta att utnyttja lagrådet som en rådgivande instans, men det bör inte få sätta sig över riksdagen, utan riksdagen måste vara suverän i sin handläggning av dessa frågor.
Herr talman! Lagrådet är nyttigt och bra, säger Olle Svensson. Men den kritik som har riktats mot lagrådet från socialdemokraternas sida visar att de snarast ser lagrådet som en högst besvärande instans, och det är det som är allvarligt. Vi hade debatter i flera omgångar här i riksdagen i samband med pensionsskatten om de uttalanden som regeringen med statsministern i spetsen hade gjort om lagrådet. Den affären klarades aldrig ut. Vad menar regeringen när den säger att lagrådet har tagit politiska hänsyn? Vad innebär det för regeringens syn på lagrådets verksamhet i fortsättningen? Det är mycket allvarliga och viktiga frågor. Det hade varit bra om socialdemokrater i den debatt som då fördes hade kunnat visa på någon punkt i lagrådets ställningstagande i den frågan där lagrådet kunde sägas ha överskridit sina i grundlagen angivna befogenheter, men så var det inte. Den andra delen i den kritik som jag i dessa sammanhang brukar fota på lagrådets genomgång av regeringsförslagen är lagrådets ständiga påpekanden om att regeringsförslagen är för dåligt beredda. Det har gällt en lång rad av viktiga frågor där regeringen har ansett att det varit så bråttom att man inte har kunnat utnyttja sedvanliga beredningsvägar för att få fram det underlagsmaterial som regeringen behöver, som lagrådet behöver och som riksdagen behöver för att de produkter som lämnar detta hus skall vara ur rättslig synpunkt tillfredsställande. När det gäller pensionsfrågan var bristerna så uppenbara att regeringen inte ens kunde tala om på vilket sätt denna avgift skulle drabba de pensionsförsäkrade. Regeringen översköt genom det beslutet en del av beskattningsrätten till försäkringsföretagen — en högst märklig ordning. Det berodde naturligtvis på att regeringen inte hade använt — hoppas jag i varje fall — det sedvanliga utredningsoch beredningsförfarandet i denna viktiga fråga. Nu ligger detta ärende i Europakommissionen och hamnar antagligen så småningom i Europadomstolen — det har i varje fall sagts att det skall anmälas dit. Det blir då ytterligare omgångar som inte kommer att vara särskilt smickrande för rättstillståndet i vårt land. Vi har i dagarna att i riksdagen behandla en högskoleproposition, i vilken det med Orwellsk missvisning talas om decentralisering av högskoleadministrationen, när det i själva verket är fråga om en centralisering. Det är en proposition som inte har föregåtts av några utredningar och som regeringen inte har låtit remissbehandla. Det är en oerhört mager proposition, som berör mycket väsentliga delar av hela högskoleadministrationen. Det är trist att behöva konstatera att riksdagen gång på gång får ärenden av detta slag, som är dåligt förberedda och hastigt sammanskrivna och som regeringen sedan begär att riksdagen skyndsamt skall ta ställning till. Det skall i denna fråga förresten bli mycket intressant att se hur folkpartiet och moderaterna ställer sig, dvs. om de verkligen accepterar det erbarmliga underlagsmaterial som regeringen har presenterat i högskolepropositionen.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
Det förslaget lade man fram utan att över huvud taget rådfråga lagrådet. Och när det gäller den s.k. engångsskatten var det faktiskt så, som jag påvisade tidigare, att regeringen i hög grad tog hänsyn till lagrådets synpunkter. Även vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet stödde förändringar enligt lagrådets rekommendationer. Det är inte att nonchalera lagrådet, Bertil Fiskesjö.
Sedan de under avsnittet Granskningsarbetets inriktning, m.m. anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens åtgärder med anledning av mordet på statsminister Olof Palme.

Herr talman! Mordet på Olof Palme var en unik händelse i vårt lands politiska historia. Ingen tvekan råder om den djupa avsky som finns hos svenska folket över detta våldsdåd. Det finns anledning att starkt understryka den förhoppning som uttrycks i KU:s granskningsbetänkande, att mordet snarast klaras upp. Men mordets unika karaktär får naturligtvis inte innebära att en granskning inte skall ske av hur spaningen har skötts efter Olof Palmes mördare. Det är tvärtom särskilt viktigt att se hur den största polisinsatsen någonsin har genomförts. Detta gäller så mycket mera som regeringen direkt och indirekt haft ett stort inflytande på hur arbetet har bedrivits. Regeringen har i ett ärende av detta slag ett slutgiltigt ansvar för att spaningen sköts med maximal effektivitet. Ingen har ifrågasatt detta. Däremot finns anledning att diskutera i vilka former detta inflytande skall ta sig uttryck. Utskottets borgerliga ledamöter har riktat kritik mot justitieminister Sten Wickbom och regeringen i dess helhet för handläggningen av Palmespaningen. Det finns grundad anledning till detta, så mycket mera som det tyvärr har fallit ett löjets skimmer över en del av spaningsarbetet. Och detta löjets skimmer har märkts, sannerligen, både i Sverige och utomlands. Sveriges internationella rykte har inte förbättrats av de många bisarra turer som förekommit. Utomlands är förvåningen stor över hur den viktigaste mordutredningen i modern tid har handlagts. Den kritik som riktas i reservation 2 pekar såväl på underlåtenhetssynder som på olämpliga ingripanden. Det har dock hävdats att det är ologiskt att kritisera justitieminister Sten Wickbom och regeringen för att de har gjort både för mycket och för litet. Detta är ett märkligt resonemang. Det är ungefär lika begåvat som att kritisera en bilförare för att han saktar in i kurvorna och snabbar på ute på motorvägen. Skickligheten hos ett statsråd — liksom hos andra i ledande ställning — avgörs ju inte minst av samspelet mellan resoluta åtgärder och tålamod. Justitieministern har inte visat det säkra omdöme som hade varit önskvärt i detta ärende. Det är tvärtom, herr talman, så att Sten Wickbom helt enkelt inte har klarat av sin roll som justitieminister i detta sammanhang. Det råder inget tvivel om att han inte har den kompetens som han borde ha för att kunna fungera på ett effektivt sätt. Jag finner det ytterst tveksamt om justitieminister Sten Wickbom bör sitta kvar på sin post. Jag har tidigare sagt att det är tämligen meningslöst att företrädare för oppositionen kräver socialdemokratiska statsråds avgång. De brukar då sitta kvar säkrare än någonsin. Men under Sten Wickboms tid som justitieminister, och inte minst när det gäller hans sätt att handla i den här frågan — och ibland hans brist på handlande — har han uppträtt på ett sätt som gör att enligt min mening statsministern borde ingripa och se till att justitieministern i fortsättningen fick andra arbetsuppgifter än de nuvarande. Jag tror att det vore en åtgärd som i någon mån skulle kunna återställa förtroendet för de högsta rättsvårdande myndigheterna i vårt land. Låt oss konstatera vad det är som utskottet kritiserar. Det är på fyra punkter vi framför kritik. För det första: Det var direkt felaktigt att ha en egen observatör från justitiedepartementet i spaningsledningen. För det andra: Justitieministern har alltför ensidigt lyssnat på polisens version av spaningsarbetet och nonchalerat åklagarna. För det tredje: Regeringen ingrep för sent när man märke att spaningsarbetet höll på att gå snett, bl.a. på grund av fixeringen vid dets.k. kurdspåret. För det fjärde: Handläggningen av omorganisationen i januari och februari i år sköttes valhänt. En part, länspolismästare Hans Holmér, gavs särskilda möjligheter att påverka den nya organisationen. Detta ledde till att den fick en oklar utformning. Herr talman! Detta är allvarliga misstag. Man kan fråga sig varför justitiedepartementet kom att spela den roll det gjorde, varför det inte = Prot. 1986/87:127 iakttog neutralitet mellan åklagare och polis, varför fixeringen vid polisens 20 maj 1987 ståndpunkter blev så stor. Vidare kan man fråga sig varför departementet kom att springa bud mellan polis och åklagare och varför det blev en RS 0 skvallercentral, där samtal mellan polis och åklagare snabbt vidarebefordra TREE H ETS SUI ENN des till justitieministerns kännedom. Ne Utskottet har ine till uppgift att granska reaktionerna sig mellan polis och Regeringens åtgärder åklagare. Det är en uppgift för den arbetande juristkommissionen och den medanledhning av nytillsatta parlamentariska utredningen. Men utskottet har att granska - östideriini h 3 hrdladd öd faårbl il mordet på statsminister justitieministerns och regeringens handlande, och i detta ingår bl.a. vilka Olof Palme relationer regeringen hade med polis och åklagare. Vi ser då hur regeringen — och det gäller inte inst justitieminister Sten Wickbom -— litade på de informationer som kom från spaningsledningen under chefskap av länspolismästare Hans Holmér. Okritiskt tog man till sig vad som kom därifrån. När åklagarna anförde rättssäkerhetssynpunkter framstod detta som besvärligt, och i varje fall vägde det lättare än spaningsledningens synpunkter. Detta är betänkligt. Gällande regler och praxis i rättssäkerhetsfrågor måste självfallet tillämpas också i en mordutredning som rör en statsminister. särskilt viktigt att så sker. Enligt min mening har justitieminister Sten Wickbom brustit i detta avseende. Risken för rättsövergrepp och lynchjustis är extra stor när det handlar om ett brutalt mord på en känd politiker. I en rättsstat kan vi inte tillåta att lagen tillämpas eller tolkas på ett speciellt sätt ens i utredningen av mordet på landets statsminister. De intima kontakterna mellan regering och polisledning sträckte sig långt utöver vad som kunde anses motiverat av regeringens naturliga önskan att beakta eventuella säkerhetsaspekter i utredningsarbetet. Ordningen med en observatör i spaningsledningen och den markanta uppbackningen av länspolismästare Hans Holmér gentemot åklagarna innebär också en risk för grundlagsstridig inblandning i polismyndighetens åtgärder och kan icke undgå kritik. Herr talman! En sorglig händelse har fått ett trist efterspel, detta alldeles i onödan. Jag tillåter mig tro att det hade varit en fördel om regeringen redan från början hade följt oppositionens råd och tillsatt en parlamentarisk utredning redan förra våren. Detta hade varit bra ur utredningssynpunkt, och det hade varit bra med tanke på informationsproblematiken. Det hade vidare inneburit en öppenhet mot oppositionen som hade varit lämplig med tanke på den uppslutning över partigränserna som finns i bestörtningen över mordet på Olof Palme och viljan att medverka till att klarhet nås om motiven till dådet och att gärningsmannen och hans eventuella medhjälpare kan gripas.

Herr talman! Jag var redan i inledningen kritisk och anser att justitieministern har brustit i sitt ansvar för att se till att polisutredningen för att lösa mordet på statsministern fungerade. Det har ju under det gångna året inte undgått någon att det inte har stått rätt till. Det har varit ständiga konflikter 23 mellan åklagare och polisledningen. Det har under granskningen framkommit att regeringens sätt att umgås med polisen kan ha spelat en roll för konflikterna. Åklagarna som har ansvaret för förundersökningen har upplevt sig ligga i underläge. Det betyder alltså att regeringens, men främst justitiedepartementets, agerande kan ha inverkat på effektiviteten i jakten på Olof Palmes mördare. Det här är, herr talman, en allvarlig anklagelse. Men man kan inte dra någon annan slutsats av vad vi har fått fram under granskningsarbetet. Justitieminister Sten Wickbom är känd för att ta lång tid på sig, och det måste bero på en betydande osäkerhet om vilken ståndpunkt han skall inta. Det finns flera exempel på det. När det förra året gällde att tillsätta en parlamentarisk kommission för att titta på utredningen blev det så småningom — efter flera veckor — en juristkommission. Under de senaste dagarna har vi också sett exempel på detta när vi har fått förslag om ändringar i tryckfrihetsförordningen. Justitieministern vill nu sammankalla en parlamentarisk beredning, som borde ha tillsatts för ett år sedan. Gång på gång får vi exempel på att justitieministern har svårt att fatta beslut. Redan i mars förra året kunde man ana att allt inte stod rätt till. Sedan har denna känsla förstärkts under året, men det var först sedan situationen blev akut och arbetet i polisutredningen i stort sett hade gått i stå totalt som justitieministern vaknade och tog itu med saken. En kompetent ledares främsta uppgift är att vara förutseende och förebygga problem. Detta har justitieministern inte klarat. Han har tvärtom genom att ha en egen representant i polisutredningen ytterligare förstärkt oron från åklagarnas sida att det fanns en speciell förankring för polisens arbete och slutsatser direkt in i justitiedepartementet. Det har, herr talman, inte framkommit att observatören har lagt sig i utredningen, men blotta misstanken om att så kunde ske har skadat. Dessutom är det fullständigt regelvidrigt i formell mening att departementet sitter med direkt vid polisens utredningsbord. Det finns risk för en inblandning som strider mot bestämmelserna i grundlagen. Herr talman! Den slutsats som jag har tvingats dra efter den långa granskningen av hur regeringen har skött sig när det gäller polisutredningen och ansvaret för att den skall kunna arbeta effektivt är att regeringen och justitieministern inte kan undgå kritik för sina samlade åtgärder och brist på åtgärder.

Herr talman! Alla är självfallet eniga om att dådet mot Olof Palme var avskyvärt. Våld och mord måste entydigt och i alla sammanhang fördömas. En alldeles särskild dimension får våldet när det riktas mot landets i laga ordning utsedde statsminister. Skottet mot Olof Palme ändade inte bara hans livi en tragedi, smärtsam för alla hans närstående, det var också ett skott mot vårt invanda, trygga och öppna samhällssystem. Sådant skall inte och får inte hända hos oss, det var väl de allra flestas omedelbara reaktion. Men den tragiska händelsen har också visat vår sårbarhet, och det utdragna spaningsarbetet har visat bristande förmåga och bristande beredskap att klara av situationer av detta slag. Vi kan konstatera att mördaren ännu inte är gripen. Pessimister menar att det nu är för sent. Jag vill inte uttala någon säker ståndpunkt därvidlag. Det har under spaningsarbetets gång många gånger sagts att nu var man nästan framme, nu var man till 95 96 säker osv. Nu står man ungefär där det hela började. Det är under alla omständigheter ett samhällsintresse att mördaren grips. Vad vi i utskottet haft att granska är regeringens agerande, men vi har därvidlag inte kunnat underlåta att också se på hur polisoch åklagarmyndigheter fungerat i detta ärende, eftersom det har funnits särskilda kanaler till regeringen. Våra egna undersökningar och den rapport som juristkommissionen nyligen avlämnat ger ett rätt deprimerande material. Ingenting tycks ha fungerat som det skulle. Bristande beredskap, personoch statusstrider mellan polis och åklagare och en regering med en justitieminister som varken vetat ut eller in. Det är det bestående samlade intrycket av genomgången av detta stora material. Med full förståelse för alla de svårigheter som funnits måste man dock dra slutsatsen att så får det inte gå till i en så allvarlig fråga. Alla får inte i ett så kritiskt läge och i en så viktig fråga vara eller uppträda som amatörer. Det enda som egentligen förtjänar beröm av vad som framkommit av det som hände efter Olof Palmes död — och det berömmet tycker jag också skall ges — är den snabba och handfasta handläggningen av regeringsfrågan. Den sköttes enligt min mening på ett utomordentligt sätt trots det stämningsläge som då förelåg. Men åter till utredningen. En särskild fråga som vi från våra utgångspunkter haft att uppmärksamma är hur regeringens kontakter med spaningsledning och åklagare utvecklades och hur regeringen agerade när allt rasade samman. Här har vi inte blivit ense i utskottet. I reservation 2 uttrycker vi från centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet kritik mot den alltför länge bestående ordningen med en särskild regeringens kunskapare i spaningsledningen. Jag måste erkänna att vi har haft svårt att få grepp om vilken funktion denne kunskapare egentligen fyllde. Uppenbart är emellertid att detta arrangemang i kombination med länspolismästare Holmérs täta besök hos justitieministern medförde risker för vinklad information. Åklagarsidan kom på mellanhand, och det kan inte uteslutas att många moment och steg i spaningsverksamheten kunnat få en annan och mera fruktbärande inriktning om åklagarsidan dels fått ett större inflytande på spaningsverksamheten — så som den normalt skall ha — dels fått en likvärdig access till justitieminister och regering som spaningsledningen hade. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 2 i utskottets betänkande.